Herr talman! De familjepolitiska frågorna har under senare år fått en framträdande plats i reformpolitiken och samhällsdebatten. Årets riksdag har tidigare fattat beslut om flera omfattande reformer som kommer att få stor betydelse för barnfamiljerna. Införandet av den nya föräldraförsäkringen från kommande årsskifte innebär större ekonomisk trygghet i samband med barns födelse, när barn blir sjuka och för dem som har ett svårt handikappat barn att ta hand om. Höjningen av de allmänna barnbidragen och de statskommunala bostadstilläggen som beslöts för en vecka sedan innebär också ökad ekonomisk trygghet för barnfamiljerna. Familjepolitikens huvuduppgift är att skapa goda levnadsbetingelser för barnfamiljerna och därmed bra uppväxtförhållanden för barnen. För att nå detta syfte är det nödvändigt att samhället, vid sidan av det ekonomiska familjestödet, gör kraftiga insatser för en utbyggnad av barnomsorgerna i form av daghem och övrig förskoleverksamhet. Även på detta område har årets riksdag beslutat om kraftigt ökade insatser. Vid vårriksdagen beslöts om höjda statsbidrag till daghem och fritidshem. Förslag om en ytterligare kraftig höjning av dessa bidrag godkändes av riksdagen för några dagar sedan. Genom dessa beslut har förutsättningar skapats för kommunerna, som är ansvariga för de praktiska insatserna, att satsa på en fortsatt kraftig utbyggnad av denna för barnen, föräldrarna och samhället så viktiga verksamhet. I dag har riksdagen att ta ställning till en lagstadgad reglering av samhällets insatser för barnen i förskoleåldern. Propositionen om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation kan ses som något av en milstolpe när det gäller utvecklingen av synen på de pedagogiska och sociala insatserna för barnen i förskoleåldrarna. Det står helt klart för oss att en genomarbetad pedagogisk syn måste vägleda all förskoleverksamhet. Förskolan vill utveckla hela människan, muskler och sinnen, känsla och förstånd, och stimulera till social samverkan. Konsten att uttrycka sig i tal, sång, musik, rörelse, färg och form grundläggs tidigt. Personligheten utvecklas genom att öva upp förmågan att meddela sig med andra inte bara genom språket utan genom bild och rörelse för att från människa till människa förmedla tankar, avsikter, behov, känslor. Naturkunskap, social omvärldsorientering, religionsorientering, matematik, svenska och musik är några av de ämnen som kan bearbetas på förskolenivå. Barnstugeutredningen har för ett år sedan fått tilläggsdirektiv att utveckla utbildningsplaner för förskolepersonal. Försöksutbildning inom utredningens ram har redan påbörjats. Samhällets omsorger för förskolebarnen har byggts ut i ökande omfattning under senare år. För sju år sedan fanns det här i landet 12 000 daghemsplatser. I dag har vi 56 000 platser, och den årliga utbyggnaden omfattar omkring 10000 nya daghemsplatser. Härtill kommer de kommunalt organiserade familjedaghemmen som utvecklats betydligt och fått ökad stadga. Samtidigt har den kortare verksamheten i lekskolorna för främst sexåringar byggts ut så att totalt sett 90 procent av alla barn har möjlighet att delta i förskoleverksamhet i daghem eller deltidsgrupp en tid före inträdet i grundskolan. Fortfarande finns emellertid betydande behov som inte tillgodoses, och det behövs därför en fortsatt snabb utbyggnad av antalet förskoleplatser. Det innebär också att det är av stor vikt att tillgängliga platser fördelas med hänsyn till bl.a. barnens behov och att den fortsatta utbyggnaden inriktas på de områden där behoven är särskilt framträdande. Utbyggnaden av förskoleverksamheten har inte skett i samma takt i hela landet. Olikheter i utbyggnad förekommer också inom en och samma kommun. Detta har medfört att vissa marginalgrupper barn riskerar att bli ställda utanför den verksamhet som förskolan ger. Följden kan bli att vissa barn, som kanske är i särskilt behov av det stöd och den stimulans förskolan kan ge, aldrig får denna stimulans till en fullödig personlighetsutveckling. Propositionen om förskoleverksamhetens utbyggnad innebär ökade insatser på tre viktiga behovsområden. Det gäller för det första de behov som alla barn har av sådan verksamhet och samvaro med andra barn under pedagogisk ledning som förskolan erbjuder. Förslaget om en allmän förskola för alla sexåringar tar sikte på dessa behov. För att garantera alla sexåringar möjlighet att gå i förskola får kommunerna en lagfäst skyldighet att anvisa plats i förskola för alla sexåringar i kommunen. För det andra gäller det de särskilda behov av stöd och stimulans som vissa grupper av barn har. Förslaget om särskilda insatser för barn under sex års ålder med fysiska, psykiska och sociala handikapp samt för invandrarbarn och barn i glesbygdsområden tar sikte på dessa behov. Kommunerna får skyldighet att genom uppsökande verksamhet skaffa sig kännedom om dessa barn och anvisa plats för dem i daghem eller deltidsgrupp. För det tredje gäller det behovet av en kraftig utbyggnad av samhällets insatser för omsorg om barnen under de tider deras föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Förslaget om att varje kommun skall upprätta en plan för förskoleverksamheten tar sikte på att få till stånd en utbyggnad av dessa insatser. De höjda statsbidragen till daghem och fritidshem, som jag tidigare nämnde, kommer här att ge kommunerna ökade möjligheter att snabbt förverkliga utbyggnadsplanerna. Målet för den förskoleverksamhet som omfattas av propositionens förslag är att den skall fungera som ett komplement till familjen bl.a. genom att ge barnen möjlighet till samspel med andra barn och vuxna i olika åldrar. Förskolan skall verka för att ge varje barn de bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till en öppen och hänsynsfull person med förmåga att samverka med andra. En viktig uppgift är att försöka minska skillnaderna i utgångsläge mellan barn från olika grupper i samhället. Genom att ge barn med sämre utgångsläge extra stöd i förskoleåldern kan vi förebygga många svårigheter för dem senare under skoltiden och under det vuxna livet. Det är viktigt att ha propositionens inriktning på de nämnda tre behovsområdena klar för sig. Likaså är det viktigt att ha syftet och målsättningen med förskolan klar för sig, för att rätt förstå de olika förslagen i propositionen. Tyvärr har misstolkningar från vissa håll av innebörden i propositionens förslag lett till en snedvridning av debatten kring den allmänna förskolan, där de centrala frågorna i propositionen liksom i barnstugeutredningens förslag kommit i skymundan. Jag hoppas att socialutskottets klara utveckling av propositionens innehåll i fråga om den verksamhet för förskolebarn som bedrivs av församlingar och andra sammanslutningar skall stilla den oro som de senaste veckornas anföranden och upprop från vissa håll skapat. Jag har under mina många resor och kontakter med verksamheten ute på fältet kunnat konstatera att de som mera direkt sysslar med dessa frågor i föreningar och organisationer lyckligtvis inte har blockerats av den skrämselpropaganda som förekommit mot den allmänna förskolan. De är i stället inställda på att genom praktiskt samarbete på det lokala planet komma till rätta med de organisatoriska frågor som kan uppkomma. Den lag om förskoleverksamhet som riksdagen skall besluta om i dag kan, som jag tidigare nämnt, ses som en viktig milstolpe för utvecklingen av förskoleverksamheten här i landet. Lagförslaget innebär att vi för första gången får ett lagstadgat underlag för verksamheten och en rättighet för barnen att delta i förskoleverksamheten oavsett var de bor i landet. Förslaget om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation gäller i hög grad frågan om solidaritet och utjämning av olikheter i utgångsläget för barn som kommer från skilda miljöer. Rätten för alla sexåringar att delta i förskoleverksamheten oavsett var de bor i landet, prioriteringen av insatser för barn med särskilda behov liksom utbyggnaden av daghemsverksamheten för barn till förvärvsarbetande föräldrar är viktiga, centrala frågor i den moderna familjepolitiken. Det är här också fråga om åtgärder som har avgörande betydelse för framtiden. Det vi gör för barnen i dag slår igenom hos morgondagens ungdom och så småningom även i vuxenvärlden.

Herr talman! Inledningsvis skall jag knyta an till vad utskottet säger på s. 14 i sitt betänkande under rubriken: Behovet av utbyggd förskola. Förskolans mål. Terminologi. Jag citerar: ”Det ankommer i första hand på hemmen att ansvara för barnens fostran och omvårdnad.

Det är en tolkning av de tankegångar som allt fler människor ger uttryck åt. Det är den väsentliga och grundläggande synpunkten, som måste vara vägledande för samhällets insatser på skilda områden. Det är också ett klart besked om att samhället inte klarar allt. Det är hemmen och föräldrarna som har det grundläggande ansvaret, och det är barnens bästa som ställs i förgrunden. Har då samhället i sin planering låtit så väsentliga frågor som behovet av kontakt och gemenskap vara vägledande? Har samhällsplaneringen varit inriktad på att skapa sådana förutsättningar att föräldrarna kan leva upp till den målsättning som utskottet ger uttryck åt? Hur upplever unga föräldrar i dag sin situation, sina möjligheter till gemenskap och kontakt med sina barn? Situationen är ju ofta den, på grund av dagens boendeförhållanden m.m., att föräldrarna mycket tidigt på morgonen lämnar sina barn på daghemmet. De har sedan ofta en lång, tidsödande resa till arbetet framför sig, ett hårt och kanske stressande jobb, och sedan åter en lång resa innan de på kvällen träffar sina barn igen. Hur mycket tid och krafter som man under sådana omständigheter har för barnen säger sig självt. De flesta föräldrar som är i den situationen känner, tror jag, något av vanmakt. De känner sig otillräckliga som föräldrar när de märker att de inte orkar ge barnen den stimulans och den gemenskap och värme som barnen så väl behöver. Samhället måste därför på ett helt annat sätt än vad som hittills har skett inrikta sina insatser på att skapa sådana förutsättningar att föräldrarna får större möjligheter att leva upp till sin roll som fostrare. Förnuftig planering i fråga om boendet och goda miljöer liksom förändringar i arbetslivet är nödvändiga yttre förutsättningar. Föräldrautbildning och utbyggnad av förskolan är viktiga komponenter i samhällets insatser. Föräldrarna har — och måste ha — huvudansvaret för barnens fostran och vård, och en utbyggnad av samhällets barntillsyn förändrar inte detta förhållande. Men förskoleverksamheten utgör ett viktigt komplement till och stöd för föräldrarna. Föräldrarna har ett stort ansvar, och i det alltmer komplicerade samhället blir föräldrauppgiften allt svårare. Det är inte alltid relevant att uppfostra barn med utgångspunkt i de erfarenheter föräldrarna fick under sin egen uppfostran. Såväl samhällsmiljö som familjeförhållanden har förändrats radikalt. Särskilt besvärligt får givetvis de föräldrar som själva har svårt att anpassa sig till det moderna samhället. Brister i barnens uppfostran och vård beror inte sällan på dålig kunskap om barnens psykiska och fysiska förmåga och behov. Föräldrarna kan helt enkelt inte alltid leva upp till det ansvar som föräldrarollen föreskriver. Detta gör att många föräldrar är oroade och kanske förtvivlade. Redan i slutet av 1960-talet tog vi från mittenpartiernas sida upp föräldrarnas situation. År 1970 framhöll riksdagen behovet av en föräldrautbildning. Detta har inte givit något påtagligt resultat hittills. I anledning av motioner till årets riksdag om föräldrautbildning har nu socialutskottet klart uttalat nödvändigheten av att föräldrautbildningen utan dröjsmål blir föremål för en genomgripande utredning. Det är min förhoppning att vi skall få en snabb förbättring av samhällets stöd till föräldrarna i detta avseende. Det råder enighet om att alla barn måste få den stimulans och uppmuntran som behövs för en god start i livet. En kvalitativt god förskola för alla barn är ett viktigt bidrag till att alla barn skall få den nödvändiga stimulansen. Det är snart tio år sedan vi från centerpartiets sida i en motion här i riksdagen förde fram kravet på en allmän förskola. Vi framhöll då vikten av att alla barn, oavsett bostadsort, skulle få del av förskoleverksamheten. Enligt denna motion borde förskoleverksamheten få en bred inriktning, med en undervisning syftande till personlighetsfostran, fostran för arbete och fritid, familjeoch samhällsliv. Riksdagen biföll så småningom vårt krav på utredning, men genom att frågan på olika sätt fördröjts är det först nu, cirka tio år senare, som vi har möjlighet att ta ställning till ett konkret förslag. Det har sagts vid olika tillfällen att den proposition som nu presenterats här i riksdagen är ganska tunn. Dessutom framgår det inte klart vad regeringen avser på vissa punkter. Det är väl få förslag som väckt ett sådant engagemang hos en bred allmänhet som just propositionen om förskolan. Det har utvecklats en mycket stark opinion mot vissa delar av regeringens proposition, och att så blivit fallet beror enligt min mening på att propositionen är sällsynt suddigt skriven, på ett område som engagerar väldigt många människor. Det gäller just avsnittet beträffande den barnverksamhet som bedrivs av olika religiösa och ideella organisationer och av svenska kyrkan liksom i vissa skolor. Genom propositionens formuleringar ställs denna barnverksamhet, som tidigare ansetts mycket värdefull, i motsatsställning till kommunernas förskoleverksamhet. Nu ville statsrådet här påstå att det har skett misstolkningar och förts skrämselpropaganda. Men jag tror inte att det är så, utan om den diskussion som förts blivit snedvriden får statsrådet Odhnoff ta ansvaret för det eftersom propositionen — som jag sade — är mycket suddigt skriven. Nu har emellertid socialutskottet gjort vissa ändringar. Jag tror att en redaktör fångade in den väsentliga anledningen till diskussionen när han för någon tid sedan i sin tidning skrev följande — jag skall citera några rader: ”De som nu ivrigt reagerar mot Camilla Odhnoffs förslag hävdar att det här är ett nytt och mycket effektivt steg mot avkristningen i Sverige. Små barn skall inte längre få lära sig att sjunga psalmer och läsa Fader vår och i lekfulla former få del av berättelserna om Jesu liv och gärning. Eftersom många föräldrar gärna vill att deras barn skall få vara med om detta men själva saknar förmåga att levandegöra kristendomen för sina små har kyrkans småbarnsskola blivit mycket omtyckt. Men nu skulle alltså sexåringarna bli bortmotade därifrån. Camilla Odhnoff skriver i sin proposition: ”En tidig uppdelning av barnen efter föräldrarnas livsåskådning är lika lite förenlig med förskolans idé som en sortering efter socialklasser eller förmögenhetsförhållanden”.

Vi har inte stått opåverkade av det starka engagemang som förekommit i form av undertecknandet av namnlistor i tiotusental, uppvaktningar, motioner osv. Jag tycker det är värdefullt med det här engagemanget, och det finns ingen anledning att bortförklara det på det sätt som statsrådet gjorde nyss i talarstolen. Det är ett engagemang som speglar oron inför propositionens förslag, vilket skulle omöjliggöra den värdefulla förskoleverksamhet och annan barnverksamhet som bedrivs av svenska kyrkans församlingar, av andra trossamfund och av ideella organisationer. Denna starka opinion tycker jag har gett klara besked om att även på områden, där den kommunala förskoleverksamheten är relativt väl utbyggd, upplevs de enskilda förskolornas verksamhet som ett värdefullt alternativ till den kommunala verksamheten, liksom enskilda förskolor med speciell inriktning lämnar värdefulla bidrag till förskolans utveckling. Därför har vi i reservationen förordat att annan än kommun skall få driva förskoleverksamhet, och för att så skall kunna ske uppställer vi följande regler. Enligt propositionen skall kommunerna ha skyldighet att svara för att barn får plats i förskola fr.o.m. höstterminen det år barnet fyllt sex år. I sin planläggning skall kommunerna ha rätt att inräkna förskoleplats i icke kommunal förskola, under förutsättning att verksamheten där bedrivs i enlighet med de krav som ställs på den kommunala förskolan samt att verksamheten står under samma tillsyn som denna. Detta innebär att all förskoleverksamhet som skall få räknas in i den kommunala planeringen måste bedrivas i enlighet med den allmänna målsättning för förskoleverksamheten som har dragits upp, och den måste också följa de mer ”läroplansmässiga” anvisningar som kommer att utarbetas och som enligt vår uppfattning skall underställas riksdagen. Om kommun i enlighet härmed inräknar enskild förskola i sin plan, så bör också följdriktigt statsbidrag utgå för dessa platser. Bidragets konstruktion är ju sådan att det tillfaller kommunen, och sedan är det kommunen som har att besluta om bidrag till enskild förskola. När det gäller målsättningen vill vi från centerpartiets sida nu liksom vi gjorde 1964 understryka vikten av att förskoleverksamheten når alla barn. Det finns en risk att en för barnen frivillig förskola inte kommer att omfatta de barn som är i störst behov av den utvecklingsstimulans som förskolan kan ge. Jag har dock det intrycket att intresset för förskolan från föräldrarnas sida i dag är så stort att det inte skall uppstå sådana konsekvenser. Från centerns sida ser vi dock skyldigheten för kommunerna att anvisa plats åt alla sexåringar som ett stort steg på vägen till en deltidsförskola för alla sexåringar. Grundläggande för förskoleverksamheten måste vara att barnen får tillgång till en utvecklande miljö, en miljö där de lär sig ta hänsyn och visa tolerans mot barn från andra hemmiljöer eller barn med fysiska, psykiska eller andra handikapp. Det är viktigt att man i förskoleverksamheten utgår från barnens egna referensramar, och därför är det värdefullt att kontakten mellan föräldrar och förskola är god. En kontinuerlig kontakt mellan föräldrarna och förskolans personal utgör enligt min mening den bästa garantin för att förskolan verkligen blir ett värdefullt stöd för familjen. I diskussionen om förskolans innehåll vill jag också framhålla det värde som ligger i att barnen redan i förskoleåldern grundlägger ett behov av och en vana vid fysisk aktivitet. Friluftsfrämjandet har i sitt yttrande över barnstugeutredningens betänkande lämnat värdefulla synpunkter i det fallet. Men propositionen andas inte mycket av de synpunkterna. Jag vill understryka värdet av att denna del av fostran kommer in i ökad utsträckning såväl i förskollärarutbildningen som i förskolan. Från vårt partis sida fäster vi således stor vikt vid förskoleverksamhetens innehåll. Propositionen säger att förskolans allmänna målsättning skall bygga på barnstugeutredningens förslag, och innehållet i utredningsbilagor skall tjäna som provisoriskt ämnesinnehåll tills vidare. Enligt propositionen skall den allmänna målsättningen utgöra en ram, och inom denna ram skall konkret verksamhet med bestämd viljeinriktning utformas. Propositionen föreslår att en arbetsplan för verksamheten skall upprättas. Denna plan skall vägleda förskolans personal och ge underlag för information till grundskolan om inriktning och innehåll i förskolans verksamhet. Vi yrkar att riksdagen snarast skall beredas tillfälle att ta ställning till förslag om allmän målsättning för den fortsatta förskoleverksamheten. Jag vill framhålla vikten av förskolans anknytning till lågstadiet och förskolans inverkan på dess arbetsformer. En ömsesidig anpassning måste ske av innehållet i förskolan och lågstadiet, byggd på en utvecklad försöksverksamhet. För sexåringarna är det viktigt att förskolan ges en sådan intiktning att barnen har en bra grund att stå på inför skolstarten. Lågstadiet måste ta vid där förskolan slutar, och förskolans ämnesinnehåll är självfallet av stor betydelse när det gäller att få en anpassning av lågstadium och förskola, så att dessa harmonierar. Som jag framhöll tidigare måste vi ge förutsättningar för en kvalitativt bra förskola — en förskola där barnen får nödvändig stimulans till utveckling och en förskola som har goda relationer till hemmen. En sådan förskola förutsätter att vi är beredda att resursmässigt följa upp intentionerna i propositionen och i utskottets utlåtande. För att en god pedagogisk verksamhet skall kunna bedrivas är det nödvändigt att syskongrupperna omfattar högst 15 barn och småbarnsgrupperna högst 10. En begränsad överinskrivning bör kunna förekomma. Detta har framhållits av flera remissinstanser, bl.a. socialutredningen och Svenska facklärarförbundet. Personalresurserna har avgörande betydelse för förskoleverksamhetens innehåll och kvalitet. Skall förskolan fungera enligt angivna målsättningar måste det finnas tillgång till pedagogiskt och i övrigt välutbildad personal. Behovet av medhjälpare i deltidsgrupperna och av pedagogkonsulter är påtagligt. Det är vidare nödvändigt att bygga ut kapaciteten för såväl grundutbildning som fortbildning av förskolans personal. I detta sammanhang vill jag understryka vikten av att personalen fungerar som arbetslag. Jag ser det som helt nödvändigt att riksdagen snarast bereds tillfälle att ta ställning till en samlad plan för hur tillgången på personalresurser snabbt skall förbättras. För att inte personalfrågorna skall hanteras olika i olika kommuner finner jag det angeläget att till förskolelagen knyta en särskild förskolestadga med bestämmelser om personaltäthet och kvalifikationer hos personalen. En annan fråga, som jag avslutningsvis vill beröra, gäller skolskjutsarna. För att förskolan skall fungera i glesbygderna är det av väsentlig betydelse att frågan om resorna löses på ett tillfredsställande sätt. Kostnaderna för skolskjutsar kommer att belasta kommunerna olika med hänsyn till skiftande geografiska förhållanden. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att staten träder in och tar en del av kostnaderna. Vi har i reservationen inte preciserat grunderna för en sådan bidragsgivning utan anser att Kungl. Maj:t skall återkomma med förslag till riksdagen härom. Herr talman! De reservationer som jag inte berört men som har centerledamöter som undertecknare kommer fröken Andersson i Stockholm senare att behandla i sitt anförande. Det är min förhoppning att det beslut som riksdagen senare i dag kommer att fatta skall leda fram till en förskola som ger alla barn en harmonisk och utvecklande miljö och bli till stöd för föräldrarna i deras viktiga roll som fostrare. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 3, 8, 10, 18, 19, 20, 22 och 30 i socialutskottets betänkande nr 30 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet ställer sig bakom förslaget till allmän förskola för sexåringar fr.o.m. den 1 juli 1975. Vi anser att förskolan har en viktig uppgift att fylla i dagens samhälle, och detta i sin tur innebär att den måste få ett innehåll som motsvarar uppgiften samt att man måste ge den tillräckliga resurser, innefattande stimulans från statens sida till positiva satsningar i kommunerna. Förskolans samband med grundskolan, enkannerligen dess lågstadium, är uppenbart, och på längre sikt måste man här få till stånd någon form av integration. Om vi ställer oss positiva till förslaget om allmän förskola så innebär det inte att vi godtar propositionen i alla delar. Den är i vissa delar helt otillfredsställande, vilket utskottet i majoritetsskrivningen observerat och i någon mån rättat till. Vi har i partimotionen 2019 framlagt ett förslag i tolv punkter som innebär ett samlat grepp på förskoleverksamheten, dess planering, innehåll och utbyggnad. En utbyggnad av förskolan måste ta sikte på att alla barn före den nuvarande skolstarten vid sjuårsåldern kommer att delta i förskolan. Det är ingen ny tanke inom folkpartiet att skolstarten skulle kunna ske vid sexårsåldern — en ordning som tillämpas i andra kulturländer — och därför anser vi att förskolan på sikt bör göras obligatorisk. Jag vill betona att detta bör ske med mycket mjuk start och att man bör ta till vara de erfarenheter man får i den allmänna förskolan. Dessutom måste man även i ett obligatorium ge fullgoda enskilda förskolor positiva möjligheter att arbeta — till detta återkommer jag senare i mitt anförande. En obligatorisk förskola löser också, enligt vår mening, de problem som kan uppstå om den uppsökande verksamheten — som i och för sig är ett uttryck för en riktig social omtanke — missuppfattas eller utföres på ett påträngande sätt. En obligatorisk förskola får också som en logisk följd att huvudmannaskapet bör åvila den kommunala skolstyrelsen med SÖ som tillsynsmyndighet. Jag vill betona att även detta är en sak som bör ske på sikt, att samarbetet mellan skolstyrelse och socialeller barnavårdsnämnd bör vara intimt och att kommunerna härvidlag bör ha stor frihet att utforma verksamheten — eventuellt med gemensamt organ för skola och sociala nämnder. Den positiva omtanken om förskolans verksamhet och då också om barnens bästa, bör självfallet vara ledmotiv för all verksamhet på detta område. Omtanken om de barn som är i speciellt behov av stimulans tar sig uttryck i reservationen 8, som är gemensam med centerpartiet. Där yrkar vi på rätt för på ett eller annat sätt handikappade barn att delta i förskola eller motsvarande verksamhet. Detta kan gälla barn med vad vi kallar ”vanliga handikapp”, invandrarbarn och andra i olika avseenden isolerade barn, barn på sjukhus etc. Dessa krav uppföljs också i reservationerna 10 och 12. Betydelsen av samverkan mellan förskolan och grundskolans lågstadium tas upp i reservationen 18. Bakom den reservationen står folkpartiet, centern och moderaterna, och i den betonas vikten av en ömsesidig anpassning. Reservanterna hemställer om en allmän målsättning för den fortsatta verksamheten. Beträffande denna målsättning ber jag att få citera ur partimotionens avsnitt om samarbetet mellan förskolan och lågstadiet i den vanliga skolan: ”På sikt bör en sådan samverkan leda fram till att förskola och lågstadium integreras i ett klasslöst förskola/lågstadium. Med ett sådant lågstadium skapas en mjuk utvecklingsgång för barnen. Genom att bygga upp det utan årskurser kan det abrupta steget mellan skola och lek, skolmogen och icke-skolmogen ersättas av en glidande stegring i svårighetsgraden i undervisningen, anpassad efter individuella variationer. Det kan t.ex. innebära att elever i femårsåldern, som är mogna för och intresserade av skrivövningar, lästräning etc., får möjlighet att ägna sig åt det, samtidigt som äldre elever, som fortfarande har koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter etc., får möjlighet till träning av mer förskolebetonad karaktär med friare sysselsättning. I reservätionerna 19, 20, 22 och 30 tar folkpartiet gemensamt med centern upp frågorna om gruppstorlek i daghem, förskolestadga, plan för förbättring av personalresurserna och statsbidrag till skjutsverksamhet. Den fråga som emellertid tilldragit sig den största uppmärksamheten i den offentliga debatten är möjligheten för de enskilda förskolorna att fortsätta sin verksamhet. I reservationen 3 slår de tre icke-socialistiska partierna vakt om denna rätt. Propositionen har i denna del fått en skrivning som helt förståeligt väckt stor oro bland alla dem som på något sätt engagerat sig i på ideellt och kristen grund bedriven förskoleverksamhet. Den ger uttryck för en sorts överhetstänkande och en sorts mentalitet av ungefär det slaget att ”vi från statsmaktens och samhällets sida gör allting bäst” som man hade hoppats var på avskrivning inom det nuvarande regeringspartiet. Statsrådet Odhnoff har i dag berört den här frågan och nonchalerat den skrivningen, men icke desto mindre står den kvar. Man har ju tidigare inom t.ex. u-hjälpen undervärderat frivilliga insatser, men på senare tid har man insett värdet och betydelsen av samarbete, t.ex. med missionen. Vidare har man på det sociala området — bl.a. beträffande vård av alkoholister och narkotikaskadade — förmärkt en ökad uppskattning av det arbete som utföres av frivilliga, kristna och andra ideella organisationer. Min förhoppning är också att man även på det område vi i dag diskuterar skall komma underfund med värdet av ett samarbete med den verksamhet som bedrivs av enskilda förskolor på ideell och kristen grund. Jag vill alltså hoppas att den trend som jag tyckt vi har spårat på andra områden skall kunna gälla även här. Jag tycker det har varit mindre trevligt att förmärka den här tendensen, såsom jag har påpekat, i skrivningen i propositionen. Är det ett övertramp? Eller är det en felskrivning — är jag tacksam för att få detta bekräftat i sammanhanget. Jag vill också betona att motsvarande snäva skrivning beträffande möjligheter för de enskilda förskolorna att verka inte finns med i den föreslagna lagtexten. Dessutom har majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet putsat bort de värsta skönhetsfläckarna i propositionstexten. Ett lagförslag i denna riktning skulle för resten ha varit helt omöjligt, om man inte velat ta bort vår mänskliga frihet och rätt — en sak som ju också påpekats i den debatt som förts utanför det här huset beträffande de mänskliga rättigheterna i FN-deklarationen. Vi har — om jag skall dra en parallell från längre tid tillbaka — inget konventikelplakat på detta område i vårt land, och det skulle faktiskt ha gjort lagtexten helt omöjlig, om man skulle ha följt upp intentionerna i propositionstexten. Majoriteten har emellertid i betänkandet inte kunnat gå med på att de enskilda förskolor som fyller pedagogiska och övriga kvalitetskrav som ställs på de kommunala skolorna skall få statsbidrag till sitt arbete. Då det är kommunerna som fördelar statsbidraget, och för övrigt ger egna bidrag till sådan verksamhet, kan man förmoda att ett statsbidrag även, i varje fall i viss mån, blir normgivande för kommunernas egna bidrag. Därför är det synnerligen viktigt att statsbidrag skall kunna utgå till de enskilda förskolor som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Reservationen 3 yrkar att statsbidrag skall kunna utgå i sådana fall och bygger även den istort på folkpartimotionen 2019. Ett motiv för ett planerat samarbete från kommunernas sida med de enskilda skolorna är även att man på detta sätt lättare tillgodoser behovet av platser när kommunernas resurser blir ansträngda i inledningsskedet. Jag har i andra sammanhang betonat värdet av frivilliga insatser, då därmed mycket positiva insatser från enskilda tas till vara och man får en bättre effekt till lägre kostnad än om man skulle låta bli att utnyttja de frivilliga insatserna. Jag vill här understryka behovet och värdet av att ta till vara dessa frivilliga insatser. Det är ju här fråga om på ideell grund verkande människor som bedriver en verksamhet som fyller de kvalifikationskrav man kan ställa på en förskola och som alltså ställer sina krafter till förfogande för att hjälpa till på detta område, där vi i mycket är överens om målsättningen. Jag kan instämma i mycket av de vackra orden i statsrådet Odhnoffs inledning. Det finns alltså ingen motsättning i det här fallet. Så, herr talman, något om ett par särskilda yttranden som vi har tillfogat efter reservationerna i utskottsbetänkandet. Det ena rör friheten för kommunerna att utforma förskoleverksamheten. Närmast gäller det dels att man inte skall ägna sig så mycket åt lokalfrågorna, utan låta kommunerna få stor rörelsefrihet i det sammanhanget, dels att personalfrågorna regleras i en särskild förskolestadga. Någon motsättning mellan de båda kraven föreligger givetvis inte. Det första yttrandet står herr Romanus och jag för och det senare herr Åkerlind och jag. Beträffande det särskilda yttrandet nr 3 är det just innehållet i förskolan och dess arbete som vi vill ta upp. Vi understryker vikten av att förskolan får ett positivt innehåll och att de barn som kommer i kontakt med förskolan kan känna sig trygga och inte bli utsatta för någon sorts påverkan, som innebär att de råkar in i en normkonflikt mellan hemmet och förskolans uppfattningar. Jag ber att få citera vad vi säger i senare delen av det särskilda yttrandet. Vi framhåller att det hos många föräldrar finns ”farhågor för att personalen i förskolan vid behandlingen av sådana spörsmål kan komma att överföra ensidiga värderingar. Föräldrar med kristen livssyn oroas särskilt över att deras barn skall få en negativ syn på kristendomen och kristna värden genom förskoleundervisningen om denna präglas av en sekulariserad livssyn. Då barn i de aktuella åldrarna är beroende av att känna sig trygga i sin omgivning är det angeläget att den atmosfär av förtröstan och trygghet som kristendomen kan skapa får prägla även vistelsen i förskolan. När det gäller ömtåliga och känsliga frågor där olika uppfattningar kan förekomma är det viktigt att god kontakt upprätthålles mellan förskolans personal och föräldrarna. Om denna sker i positiv anda kan barnen slippa uppleva normkonflikter, och föräldrarna kan känna förtroende och lita på att barnen i förskolan får en undervisning, som inte står i motsats till föräldrarnas uppfattning. När det gäller behandlingen av de verkligheter, som kristendomen bygger på, är det viktigt att förskolan intar en öppen och positiv hållning. Barnen bör bibringas insikt i och respekt för de kristna verkligheterna. Detta bör enligt vår mening ingå i förskolans målsättning.” Detta har också understrukits i flera av de motioner som väckts från olika håll. Vi har i förskolan eller i samhället i övrigt inte råd att avstå från den trygghetsfond som den kristna livssynsgrunden ger. Det är enligt min uppfattning vår skyldighet att ge barnen tillgång till den. Jag hörde på Familjespegeln i dag. Man hade frågat barn mellan tio och tolv år hur de upplevde sin verklighet och vad de tänkte på. De gav rätt enstämmigt uttryck för att det var ensamheten, dagens problem som man liksom fick ta ett och ett och hoppas på framtiden, som någon pojke uttryckte det. Man kände sig ensam, delvis värdelös — som luft, som det uttrycktes. Vem är jag? Vart går jag? Varför lever jag? Det är ju den gamla frågan om vadan och varthän som återkommer. Likaså kände de oro inför hur våld, krig och brottslighet utvecklas. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att för att kunna ge oss själva och våra barn den trygghet som inte är beroende av materiella tillgångar och nyttigheter utan som har en helt annan grundvärdering är vi skyldiga att även ge barnen i förskolan insikt i och möjlighet att få den tryggheten. Den går inte att få på annat sätt.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

Herr talman! Förslaget om allmän förskola blir den sista stora familjepolitiska reform som fru Odhnoff i egenskap av statsråd med ansvar för familjefrågorna får tillfälle att lotsa fram till ett beslut. Det blir den sista i en ganska imponerande rad av familjepolitiska reformer under de här åren. Jag har inte räknat på det så exakt, men jag har intrycket att vi knappast tidigare under ett motsvarande antal år har hunnit genomföra så pass mycket på det familjepolitiska området som under de år då fru Odhnoff i regeringen har varit ansvarig för de frågorna. Det är bostadstilläggen, föräldraförsäkringen och en avsevärd utbyggnad av det som fru Odhnoff med en vacker term brukar kalla för samhällets barnomsorg och många andra ting därtill. Jag tycker att fru Odhnoff när hon nedlägger det ämbetet kan känna sig relativt till freds med vad som har hunnit att uträttas under de här åren. Att jag nämner detta är emellertid mest för att få tillfälle att påpeka att det mesta av det som skett inom familjepolitiken under de här åren har skett i huvudsaklig enighet. Vi har haft många rätt hetsiga meningsutbyten om större och mindre detaljer i de olika förslagen, men om huvudlinjerna har det rått allmän politisk enighet. Det gör det i dag också. Jag tycker det är värt att påpeka, eftersom utskottsbetänkandet blivit försett med 31 reservationer och 3 särskilda yttranden. Ett sådant antal avvikande meningar kan väl lätt ge intryck av en grundliggande meningsskiljaktighet, men när det gäller själva huvudsaken finns ingen sådan meningsskiljaktighet. Alla välkomnar den här reformen. Alla anser att det är viktigt och riktigt att vi nu får en allmän förskola, i varje fall för årsklassen närmast grundskoleåldern. De allra flesta av reservationerna rör detaljer, i en del fall ganska små detaljer — vad jag skulle vilja beteckna som rena formuleringsfrågor. Det finns ett ganska klart uttalande av utskottet om att kommunerna skall ges stor frihet att själva utforma förskoleverksamheten. Sedan har ett antal utskottsledamöter funnit det nödvändigt att ändå hårt binda kommunerna på några punkter. Det gäller olika frågor ända från storleken av syskongrupperna till storleken av barnstugetomterna. I sådana fall har en del ansett det nödvändigt med bindande bestämmelser. Herr Åkerlind och jag, som i utskottet företräder moderata samlingspartiet, har som regel inte funnit det nödvändigt att vara med på alla dessa detaljyrkanden. När det är sagt att det råder enighet om huvudsaken, måste det naturligtvis också sägas att på en utomordentligt viktig punkt råder inte någon enighet. Det är den punkt som båda mina föregångare här i talarstolen mest uppehållit sig vid, nämligen frågan om de enskilda förskolornas möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Utskottet säger sig ha gjort ett klarläggande på den punkten. Det är ett uttryckssätt som man nog kan diskutera. Om man vill kan man säga att när det gäller alternativa förskolor och kompletterande förskoleverksamhet skriver utskottet som statsrådet Odhnoff säger men inte helt så som hon skrev. Om man vill kalla det för klarläggande, kan man göra det. Verkligheten är väl den att med den skrivning som utskottsmajoriteten här lämnar ifrån sig har ingenting i sak förändrats från propositionen. Det är ett annat uttryckssätt. Herr Gustavsson i Alvesta ansåg att propositionen på den här punkten var suddigt skriven. Det är den kanske. På ett sätt är utskottsbetänkandet ännu suddigare skrivet. Det är ingen anmärkning mot stilistiken i betänkandet, vilken är föredömlig. Men betänkandet är avsiktligt suddigt, för att tillmötesgå utskottsmajoritetens önskemål, i den meningen att det uppenbarligen har vilselett opinionen. Sedan utskottsbetänkandet blev offentligt, har man i pressen kunnat läsa många kommentarer, som vittnar om att kommentatorerna uppfattat utskottets insats så, att hindren för enskilda förskolor att verka skulle vara undanröjda. Det är inte sant. Förändringar har inte skett på någon punkt jämfört med vad som står i propositionen. Inte ett kommatecken har ändrats i den lagtext som till slut ändå är avgörande. Kommentarerna till lagtexten uttrycks bara på ett något annat och kanske mera generöst sätt, men verkligheten förändras inte av hur man kommenterar den.

Uppenbarligen har den opinion som engagerat sig starkare i denna fråga än i någon annan som årets riksdag haft att handlägga blandat samman två företeelser, som inte har med varandra att göra, nämligen alternativ förskola och kompletterande förskoleverksamhet. Det är två helt skilda ting. Med alternativ förskola, om uttrycket över huvud taget skall ha någon mening, måste förstås en fullvuxen förskola, som betecknas som likvärdig med den kommunala och som får ersätta den.

Endast detta är en alternativ förskola. Sedan förekommer kompletterande förskoleverksamhet. Det är den man tänker på, när man talar om att 70 000 å 75 000 barn i dag går i enskilda förskolor. I fullständiga förskolor med enskild huvudman går förvisso inga 70 000 å 75 000 barn i Sverige i dag. Det är några enstaka tusental — jag vet inte hur många. Men i det som i framtiden skall kallas kompletterande förskoleverksamhet går nog både 70 000 och 80 000 barn. Det är alltså en verksamhet som omfattar ett mindre timantal än de 15 timmar i veckan vi tänker oss såsom minimum för den allmänna förskolan. Det är en verksamhet som inte har den fullständiga förskolans ambitioner utan nöjer sig med någonting mindre. Det var enligt propositionen helt tillåtet att även i fortsättningen driva sådan verksamhet. Statsrådet Odhnoff hade skrivit att hon förutsatte att den inte skulle konkurrera med den kommunala förskolan, bl.a. inte ligga på samma tid. Men detta är ingenting annat — förlåt uttrycket — än en reflexion av ett propositionsförfattande statsråd. I lagtexten stod ingenting om detta. Grunden är ju den att förskolan icke är obligatorisk för barnen. De föräldrar som vill låta bli att skicka sina barn till allmän förskola och i stället nöjer sig med någon s.k. kompletterande verksamhet har enligt propositionen och enligt utskottet full frihet att göra det. Man har svårt att föreställa sig att denna verksamhet skulle kunna få några offentliga bidrag, men bedriva den skulle vara fullt tillåtet i fortsättningen också.

Visserligen vet vi att skolbarn och förskolebarn är de enda medborgare i det här landet som icke omfattas av någon arbetstidslagstiftning, de enda av vilka det utan vidare krävs tio och elva timmars arbetsdagar ibland, men här är det fråga om frivillig verksamhet. Att något större antal barn i den ålder det här gäller skulle göra låt oss säga fem förskoletimmar om dagen plus transporter och raster är inte särskilt sannolikt. I den mån utskottet gör ett klarläggande, klarlägger det alltså att det är fullt tillåtet att bedriva en verksamhet som det är ytterst osannolikt att någon kommer att vilja eller kunna bedriva. Någonting annat har inte hänt. Det är skada att förslaget om allmän förskola har kommit att vanprydas av den här skönhetsfläcken, som är en stor fläck och en ful fläck. Det hade varit glädjande om vi hade kunnat ta det här beslutet i fullständig enighet och inte behövt skilja isär oss på en alldeles avgörande punkt, men där finns nu ingen återvändo.

Man kan också uttrycka det så, om man vill, att kommunen skall ha rätt att till enskild organisation överlåta en del av sitt huvudmannaskap för förskolorna. Det är detta som är kravet, och det är detta som är det viktiga. Därutöver skall vi ha den fullständiga friheten att ordna kompletterande verksamhet för sexåringar, men det är en helt annan sak, och den verksamheten har alltså genom utskottsbehandlingen blivit varken mer eller mindre möjlig än den var enligt propositionen. Vi skall ha klart för oss att frågan om den kompletterande verksamheten inte berör 70 000 barn, även om det är sant att så många barn deltar i sådan verksamhet. Väldigt många av de barnen går i halv eller två tredjedels lekskola i dag, därför att det inte finns någon annan tillgänglig. De kommunala lekskolorna har inte plats för alla, och de andra huvudmän som finns anser sig inte ha möjlighet att driva fullständig verksamhet med 15 timmar i veckan. Säkert kommer många av de föräldrar som i dag sänder sina barn till en tvåtimmarslekskola tre eller fyra eller fem dagar i veckan att, när det erbjuds en allmän förskola, föredra det. Men det är ingen anledning till att inte det som blir kvar av den något mindre omfattande verksamheten med särskild inriktning också skall få lov att finnas. Det är viktigt att klargöra att det vi syftar till inte är en mindre ambitiös eller mindre kvalificerad förskola.

Det måste vara tillåtet och ekonomiskt möjligt även i framtiden. Vi skulle alldeles i onödan utarma förskoleväsendet om vi stängde dessa möjligheter. Det skall också vara möjligt att inom ramen för den målsättning som skall gälla för den allmänna förskolan ge förskolan ett innehåll med särskild inriktning. Den skall ha rätt att t.ex. meddela kristen fostran. Jag har svårt att förstå varför majoriteten inte har velat acceptera dessa alternativ. Jag kan förstå vissa ideologiskt principiellt betingade skäl för att man vill ha en absolut sammanhållen och för alla lika förskola. Några praktiska skäl finns det rimligen inte. Det talas i förarbetena till propositionen, i utskottsbetänkandet och mycket i debatten om nödvändigheten att undvika segregation, dvs. åtskillnad av barn efter grupp, klasstillhörighet eller vad man vill. Jag kan inte se annat än att med propositionens och utskottsmajoritetens förslag ökar man riskerna för en segregation i förskolan. Förskolorna med särskild inriktning kommer nämligen inte att försvinna. De bärs av en alldeles för stark idealitet för att låta sig utplånas. Det som händer är bara att de endast blir tillgängliga för barn till föräldrar som själva har råd att betala kostnaden. Så länge det inte är obligatoriskt för barnen att uppsöka den kommunala monopolskolan kommer de alternativa förskolorna att finnas kvar, dock tillgängliga endast för dem som har råd att betala själva. Dessa förskolor ställs nämligen utanför hela bidragsgivningen. Enligt mitt sätt att se är detta den viktiga skiljelinje som finns i frågan om allmänna förskolan. Allt det andra i de 31 reservationerna är sådant som jag tycker att man kan resonera och ha olika meningar om. I många fall är meningsskiljaktigheterna bara en fråga om betoningar. På denna punkt ges dock ingen kompromissmöjlighet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 3. Jag yrkar också bifall till det lilla fåtal övriga reservationer, där mitt namn finns med. De frågor som där tas upp kommer herr Åkerlind litet senare i debatten att närmare beröra.

Herr talman! Propositionen 136 om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation har, som också sagts tidigare i denna debatt, livligt kommenterats och diskuterats sedan den äntligen presenterades i somras. Påfallande ofta har det i kommentarerna förekommit ord som ”utslätad” och ”tunn”, och någonstans har propositionen t.o.m. betecknats som en västgötaklimax. Mot bakgrunden av de sedan länge uttalade åsikterna om det behov som alla barn har av en miljö som kompletterar hemmen, hur goda dessa än är, så är sådana utlåtanden om propositionen förståeliga. Åsikter av det slaget har ju framförts alltsedan 1935, då Alva Myrdal uttalade dem, och fram till dess att barnstugeutredningen förra året kom fram till samma slutsats. Propositionens begränsning när det gäller vilka åtgärder som skall omfattas av reformen har vi från vpk:s sida inte funnit det realistiskt att nu ifrågasätta i vår motion. Men otvivelaktigt är det en svaghet att den första etappen i denna viktiga reform är så begränsad i det avseendet. Detta inte minst eftersom de erfarenheter som ett barn gör under sina tidigaste år är så avgörande för dess fortsatta utveckling. En fortsatt utbyggnad av reformen att gälla lägre åldrar än den nu aktuella sexårsåldern är alltså angelägen. Men redan i nuläget borde inriktningen ha varit en obligatorisk förskola. För detta krav talar först och främst det faktum att de barn, som bäst behöver stimulansen i förskolan, med den nu föreslagna ordningen riskerar att från början hamna utanför. På det sättet undergrävs det som skulle vara huvudidén med förskolan — att ge alla barn det komplement som de behöver till miljön i hemmet. Utskottsmajoriteten medger också att frivilliglinjen kan innebära en risk för att de barn som bäst behöver förskolans stimulans inte kommer att omfattas av verksamheten. Men man har godtagit propositionens inriktning på uppsökande verksamhet och hoppas med sådana insatser få även familjer utan insikt om förskolans betydelse att förstå att verksamheten där är viktig för barns utveckling. Detta anser vpk-gruppen vara en helt onödig omväg, som dessutom kommer att kräva stora personella insatser från kommunernas sida — insatser som kunde användas på andra eftersläpande områden inom denna verksamhet. Vi förordar därför att förskolan skall vara obligatorisk, och jag yrkar av det skälet bifall till reservationen 2. Grundmålsättningen — alla barns rätt till förskoleplats — frångås också i ett annat avseende, nämligen när det gäller bindande föreskrifter om kommunernas utbyggnad av förskolan. Några sådana fastställs inte utan i stället förutsätts det att de kommuner som inte från hösten 1975 kan erbjuda förskoleplats åt alla sexåringar skall beviljas dispens. Den attityden kan ge fortsatt fritt spelrum åt kommuner som hittills inte har visat det intresse som krävs för att en verklig utbyggnad skall komma till stånd. De här begränsningarna — att man inte redan nu går in för ett obligatorium och att man beträffande utbyggnaden litar litet blåögt på kommunernas goda vilja — gör att det är svårt att se fullföljandet av denna viktiga reform som någonting annat än en svag framtoning en bra bit in i framtiden. Och detta är mycket betänkligt, eftersom förskoleverksamheten ur progressiv synpunkt hör till de klart väsentligaste delarna av samhällsapparaten och samhällsservicen. Det är en verksamhet som ingår i förutsättningarna för kvinnornas ekonomiska och kulturella frigörelse, och den har en i många sammanhang vitsordad betydelse för barnens utveckling och för att bekämpa klasskillnader och andra sociala handikapp. På det sättet får uppbygget av förskolan, dess innehåll och metoder liksom dess standard och övriga aspekter, en stor social och politisk räckvidd. Det är också av det skälet som stora förväntningar knutits till den här reformen, förväntningar som i väsentliga stycken inte har infriats. Till de riktiga och bra greppen i propositionen hör sådant som inriktningen på barn med särskilda behov, även om förutsättningarna också i det avseendet är alltför vagt formulerade. Bra är också satsningen på verksamheten i glesbygderna. Och jag ser mycket som är positivt i vad som sägs om integrering i syskongrupper. Men åtskilligt av hela den här diskussionen om förskoleverksamheten och dess målsättning knyts till frågan om personalen. Den frågan är av grundläggande vikt, och där finns för närvarande stora brister. Jag tror att man kan säga att det inom alla delar av verksamheten krävs betydande personalförstärkningar. Det har skett åtskilliga förändringar sedan socialstyrelsen år 1963 utfärdade råd och anvisningar om barnstugorna. De normer som funnits under dessa tio år har praktiskt taget aldrig följts. För närvarande har en vårdare hand om i genomsnitt 5,4 barn, medan den norm som officiellt anses tillfredsställande är två vårdare per 5 barn i yngsta gruppen och en vårdare per 5 barn i äldre grupper. När jag har nämnt de här siffrorna i fråga om genomsnitt och uppställda normer bl.a. för personal inom förskoleoch daghemsverksamheten i min hemkommun, har jag kunnat konstatera att verkligheten där — och säkerligen i många andra kommuner — är mycket sämre än genomsnittet. För många som arbetar inom den här sektorn handlar det om att ensam eller i bästa fall med hjälp av en praktikant ta hand om grupper som är upp till tre gånger så stora. Det är lätt att föreställa sig hur ett sådant förhållande återverkar på hela barnstugemiljön, på dess möjligheter att stimulera och lära och i sämsta fall också på barnens psykiska balans. Hur skall man praktiskt klara det där med individualisering? undrade t.ex. en förskollärare som jag talade med. Frågan är berättigad. Med de otillräckliga personalresurserna tvingas ju hela grupper av barn att samtidigt vara verksamma med samma sak. Skall några gå ut så måste alla göra det, även om någon kanske hellre hade velat stanna inne. Och sedan måste alla också gå in samtidigt, fastän kanske något barn just då är ivrigt sysselsatt med någonting på utelekplatsen. Sådant, liksom att personalen ofta tvingas att säga ”vänta lite” till en unge som just då vill ha svar på en fråga, hjälp med någonting som han eller hon håller på med eller varför inte en kramstund, måste innebära stress och irritation för både barn och personal. Och naturligtvis innebär en låg personaltäthet också otillräcklig bevakning, vilket i sin tur gör det svårare att gripa in när konfliktsituationer uppstår. Det har talats mycket om mobbning under senare tid. På förskolestadiet borde det vara lättare än längre fram att komma till rätta med problem av det slaget. Men då måste det naturligtvis finnas personal som har tid att ägna sig åt och avleda de aggressiva barnen och ge hackkycklingarna det stöd och den uppmuntran de behöver för att få sitt dåliga självförtroende stärkt. De allra flesta som är verksamma inom förskoleverksamheten inser dessa saker och känner följaktligen stark otillfredsställelse med att inte räcka till för att möta olika behov, att mer fungera som barnvakter. Det kanske är en orsak till att en läkare för kommunalt anställda i en av våra större tätorter hade så många förskollärare bland sina patienter. Mot bakgrunden av den rådande eftersläpningen i kommunerna har vi ansett det nödvändigt att föreskriva att personaltätheten skall vara den som föreslås i barnstugeutredningen, nämligen två anställda för fem barn i småbarnsavdelningarna och en för knappt fem barn i syskongrupperna. Utskottsmajoritetens hänvisning till att detta får förverkligas i den takt som ekonomiska resurser och tillgång till personal gör det möjligt är återigen en inställning som fördröjer ett effektivt genomförande av de målsättningar för förskoleverksamheten som statsrådet Odhnoff i sitt inledningsanförande här talade om och som vi naturligtvis också delar. Eftersom utgångsläget är pressat krävs det alltså enligt vår mening — och jag hör därvidlag till dem som herr Carlshamre nyss talade om — bestämmelser och bindande normer. Och de måste förverkligas genom en kontinuerlig översyn från socialstyrelsens sida. Ett sätt att snabbare driva fram en ökning av personalen till de föreslagna normerna är att driftbidragen kompletteras så att staten övertar samtliga personalkostnader. Eftersom en stor del av kommunernas kostnader för denna verksamhet upptas av löner till personalen, har vpk vid flera tillfällen, bl.a. i anslutning till debatten om en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun, motiverat ett sådant krav. Vi har funnit skäl att upprepa det också i det här sammanhanget. I avsnittet om personalfrågor har utskottet framhållit vikten av att även manlig personal anställs vid förskolorna. Bland de 1697 förskollärare som utexaminerades under 1972 var 11 män. På hösten samma år fanns 162 män bland förskollärarlinjens 3 292 elever. Den ökningen av intresset bland män för den här utbildningen måste på allt sätt stimuleras, liksom det är nödvändigt att befrämja en ökning av den manliga andelen inom andra personalkategorier i förskolan. Lösningen av frågan om personaltätheten har också betydelse för personalens fortbildning. Möjligheten att delta i kurser, konferenser och annan fortbildning hänger naturligtvis samman med personalsituationen. Barnstugeutredningen skall enligt tilläggsdirektiv år 1970 också utreda frågan om fortbildningen av personal inom barnstugeverksamheten. Men i väntan på de utförligare riktlinjer som denna utredning kan förväntas komma med behövs åtgärder för att ge personalen möjlighet att följa och tillgodogöra sig utvecklingen inom de pedagogiska, psykologiska och psykiatriska vetenskaperna. Sådana kunskaper liksom nya idéer också på det praktiska planet kan spridas på fler sätt än genom kurser och liknande. De av barnstugeutredningen föreslagna pedagogiska konsulterna skulle enligt vår mening kunna bli viktiga förmedlare av nya rön till personalen. Vi anser det därför angeläget att sådan verksamhet snabbt kommer i gång. Socialstyrelsens fortsatta försöksverksamhet när det gäller utformningen av den pedagogiska ledningen för förskoleverksamheten är lovvärd, men den behöver ju inte hindra igångsättning av verksamheten med sådana här konsulter. Yrkanden i denna fråga, liksom i de övriga jag berört beträffande personaltäthet, fortbildning och statens övertagande av personalkostnaderna, finns formulerade i reservationerna 21, 23, 24 och 28, till vilka jag också yrkar bifall. Herr talman! Med ett yrkande om bifall även till reservationen 15 vill jag understryka att genomförandet av en allmän förskola för sexåringar inte får skymma det faktum att det krävs fortsatta ansträngningar för att lösa hela problemet med barns tillsyn och verksamhet utanför hemmet. Den aktuella reformen kräver kompletterande insatser i form av fritidshemsplatser. Vi anser det nödvändigt att fastslå att förskolesektorn i dess helhet måste ges en sådan prioritering jämfört med andra kommunala områden att förskola för sexåringar inte kommer att användas som en motivering för att kvantitativt eller kvalitativt eftersätta eller minska utbyggnadstakten inom övriga delar. Olika avsnitt av den samlade förskolesektorn får inte komma i konflikt med varandra. Därför måste riksdagen också ta ställning till frågan om den totala resursramen på det sätt som sker i vårt yrkande. Övriga reservationer, där mitt namn förekommer, skall herr Svensson i Malmö senare i debatten ytterligare motivera.

Herr talman! Den allmänna förskolan för sexåringar är ett betydelsefullt steg när det gäller att utjämna skillnader i barns utgångsläge inför skolan och inför vuxenlivet. Jag tror man vågar påstå att det är det viktigaste som hänt på mycket länge på familjepolitikens område. Jag vill gärna ge statsrådet Odhnoff ett erkännande för att hon så ihärdigt drivit frågorna om samhällets ansvar gentemot barn och föräldrar. Många tycker att frågor som har med barn att göra är andraplansfrågor. Det är väl i stället så att det som kan göras för att öka barns möjligheter att växa upp och utvecklas till harmoniska människor, det är viktigare än något annat. Förskolan för sexåringar är en reform som syftar till detta. Förskolan är en viktig jämlikhetsreform. Men om den i praktiken skall fungera som en sådan måste också alla barn få delta i dess verksamhet. En för barnen frivillig förskola kan genom olika stimulansåtgärder bli en förskola med högt deltagande. En del barn kommer dock inte att nås av förskoleverksamheten. Även ett litet bortfall måste ses som en allvarlig brist i en förskoleutbyggnad som syftar till att gagna alla barn och inte minst dem som har de förhållandevis sämsta förutsättningarna. Man kan också befara att bortfallet blir störst just bland barn som på olika sätt har det största behovet. En förskola som inte når alla barn innebär därför risk för att olikheter i barnens utvecklingsbetingelser konserveras eller rent av förstärks. Utskottet är medvetet om den risk som frivilliglinjen kan innebära, att de barn som bäst behöver den stimulans som förskolan ger inte kommer att omfattas av den verksamheten. Utskottet anser emellertid att det ”bör finnas goda möjligheter att genom aktiva insatser från kommunens sida bibringa även familjer, där insikt saknas om betydelsen av att låta barnet gå i förskola, förståelse för att verksamheten i förskolan är viktig för barnets utveckling”. För närvarande förordar därför inte utskottet att obligatorisk förskola införs eller att principbeslut fattas om detta. I centerns partimotion 2041 heter det att grunden i utbildningssystemet skall utgöras av en obligatorisk deltidsförskola för sexåringarna, och man förutsätter att förskolans utveckling kommer att leda fram till detta. Den nu föreslagna allmänna förskolan, heter det vidare, är ett värdefullt steg på vägen mot detta mål. I ett särskilt yttrande har vi centerrepresentanter i utskottet velat ge uttryck för denna centerpartiets inställning. Vi har alltså inget annat yrkande än utskottets, men vi understryker att om det visar sig att många barn trots kommunernas erbjudande ställs utanför förskolan bör den göras obligatorisk för sexåringar. När beslutet om förskolan är fattat här i riksdagen ligger ansvaret på kommunerna för att förskolan blir utbyggd och för att den får ett innehåll och en organisation som, för att citera utskottet, ”främjar en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnen”. Självklart krävs det också fortsatta åtgärder från statens sida. Inte minst angelägen är här förskollärarutbildningen. Jag skall inte nu närmare gå in på förskolans målsättning, innehåll och organisation, utan jag ansluter mig till vad Rune Gustavsson tidigare sade. Men jag vill gärna understryka vad han anförde om gruppstorlek och personaltäthet. Om förskolan verkligen skall kunna ge stöd och stimulans till barn som av olika skäl är missgynnade i sin miljö, så är det nödvändigt att barngrupperna inte görs större än att individuella insatser blir möjliga. I propositionen talas om värdet av ett nära samarbete mellan förskola och föräldrar. Också detta ställer krav på personal i form av tid, intresse och insatser. Väl utvecklat bör detta samarbete mellan förskola och föräldrar kunna bli ett led i den föräldrautbildning som vi länge har väntat på. Från centerns sida har vi haft motioner om detta sedan 1969, och sedan 1970 tillsammans med folkpartiet. Sistnämnda år resulterade behandlingen av motionerna också i att riksdagen biföll utskottets hemställan att en försöksverksamhet skulle komma till stånd. Ytterst litet har emellertid hänt sedan dess. Barnstugeutredningen diskuterade ingående behovet av föräldrautbildning och hade också förslag om hur en sådan rent praktiskt skulle läggas upp. Desto mer förvånande är det att föräldrautbildning inte nämns med ett enda ord i propositionen. Det är alltså tack vare motioner, i första hand från centern och folkpartiet, som frågan nu har kommit upp. Det är mycket glädjande att utskottet har kunnat enas om en kraftfull skrivning i den frågan, och det måste bli svårt att den här gången strunta i det som utskottet säger och som riksdagen förhoppningsvis kommer att instämma i. Utskottet skriver: ”Enligt utskottets mening framstår det som nödvändigt att föräldrautbildningen utan dröjsmål blir föremål för en övergripande utredning — — —”, och utskottet hemställer hos regeringen om en sådan utredning. Låt oss hoppas att något verkligen händer den här gången! För barn med olika slag av handikapp, barn som är socialt isolerade, invandrarbarn, alltså barn som har särskilda behov av stöd och stimulans har förskolan särskilt stor betydelse. Förskoleåren är för dem avgörande för hur de skall lyckas minska sitt handikapps hämmande inverkan senare i livet, avgörande för hur de skall lyckas anpassa sig i samhället med sitt handikapp. Förskolan bör också kunna bli det speciella stöd till dessa barns föräldrar som de så väl behöver. Det är bra att dessa barn prioriteras i förskolan och att de får rätt till plats i förskolan tidigare än från sex år, kanske redan från fyraårsåldern.

I reservation 8 har vi yrkat att denna för kommuner och huvudmän tänjbara formulering skall utgå ur de aktuella paragraferna. Kommuner och huvudmän bör ha en ovillkorlig skyldighet att anvisa dessa barn förskoleplats eller att se till att de får delta i förskoleverksamhet redan före sexårsåldern. Men oavsett detta måste den uppsökande verksamheten bli effektiv om vi skall lyckas med att ge stöd åt alla barn med särskilda behov. Vi vet ju inte alltid vilka barn det gäller eller var de finns. Det finns ingen regelmässig uppsökande verksamhet i syfte att hitta barn med olika handikapp annat än den som åligger landstingen enligt omsorgslagen och alltså gäller barn med relativt grava psykiska utvecklingsstörningar. Barnstugeutredningen understryker att fyraårskontrollen är ett viktigt instrument när det gäller att upptäcka dolda handikapp. Utredningen konstaterar också att resultatet hittills av fyraårskontrollen visar att den inte motsvarar de förväntningar man ställt på den när det gäller antalet undersökta barn. Vi har i annat sammanhang yrkat på att fyraårskontrollen skall genomföras på alla barn, eftersom den gör det möjligt att tidigt upptäcka avvikelser av olika slag och att i tid åtgärda dem. Vad barnstugeutredningen sagt om den uppsökande verksamheten för barn med särskilda behov understryker vårt krav, och det finns kanske anledning att komma tillbaka till detta. Det har nu tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med den uppsökande verksamheten, och den har en viktig uppgift. Ansvaret för handikappade barns förskoleverksamhet är delat på flera huvudmän. Staten har ansvar för barn på specialskolor, landstinget för de psykiskt utvecklingsstörda i den mån de är inskrivna i omsorgsverksam heten och kommunerna för de fysiskt handikappade. Det är bra att propositionen nu lägger ansvaret för att dessa barn får del av förskoleverksamheten på kommunerna där inte annat klart är utsagt. Så långt möjligt bör dessa barn också integreras i kommunernas förskolor. När det gäller barn som är alltför gravt handikappade för att kunna integreras och som inte bor på elevhem tycks det råda viss oklarhet om vem som är tillsynsmyndighet. Det gäller alltså barn som bor hemma men som får sina behov av förskoleverksamhet tillgodosedda vid s.k. habiliteringscentraler, oftast knutna till centrallasarettens barnkliniker. Det togs upp av barnstugeutredningen och det har påtalats i remissvaren, att det inte finns något uttalat specialansvar för dessa barn. I propositionen nämns ingenting om detta. Jag tror att det är nödvändigt att vi får ett klarläggande på den punkten. Jag har gjorts uppmärksam på detta efter det att utskottet slutbehandlat propositionen och vill därför på det här sättet föra fram synpunkterna till statsrådet. Slutligen vill jag understryka att vi i glädjen över den allmänna förskolan för sexåringar och för barn med särskilda behov inte får glömma kommunernas skyldigheter och ansvar att så långt möjligt sörja för de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller av andra skäl behöver omvårdnad. Jag tänker alltså på omvårdnad i daghem, familjedaghem och fritidshem. Vi har behandlat den frågan också tidigare i höst i samband med förslagen om temporärt höjda statsbidrag till verksamheten. Jag har ett behov av att säga att en utbyggnad av deltidsförskolan för sexåringar inte får tillåtas leda till att kommunerna begränsar utbyggnaden och de kvalitetshöjande åtgärderna beträffande daghem, familjedaghem och fritidshem. I propositionen är det något oklart om de sexåringar som vistas i familjedaghem skall ha rätt till plats i deltidsförskola. Utskottet har emellertid ansett det självklart att familjedaghemsbarnen skall ha rätt att delta i deltidsgrupp och helt enkelt konstaterat att den allmänna förskolan även avser barn som vistas i familjedaghem. Detta är viktigt. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 22 och 30.

Herr talman! När man träffar människor från andra länder som kommer till Sverige för att studera vår socialpolitik och vår familjepolitik — det är ganska många som gör det — märker man att de blir förvånade när de får reda på hur situationen är på en punkt. Det är när de får klart för sig att vi inte har allmän förskola för sexåringar och femåringar och att bara ungefär 50 000 barn vistas på daghem, eller heltidsförskola som det nu skall heta. Vi har alltså, och det kan i och för sig vara glädjande, ett betydligt bättre rykte än vi förtjänar. Men förvåningen förklaras också av att man i de länder som dessa människor kommer ifrån, har nått betydligt längre än vi. Om den proposition som vi behandlar i dag skriver en stor socialdemokratisk tidning: ”Därmed kommer Sverige internationellt sett inte i kapp men väl närmre länder där förskola finns även för yngre barn Denna proposition innehåller inte någon internationell översikt över situationen, och det kan man mot denna bakgrund kanske förstå. Det är beklagligt, eftersom det här är ett område där vi verkligen har mycket att lära av andra länder. Inte desto mindre vill jag — liksom flera tidigare talare gjort — lyckönska statsrådet Odhnoff till att hon kan avsluta sitt arbete i kanslihuset med att lägga fram den här propositionen om allmän förskola för sexåringar. Statsrådet sade själv att det var en milstolpe, och det är det onekligen. Kanske statsrådet själv instämmer i att vi borde ha passerat den tidigare. Jag vill också understryka att det kommande beslutet till väsentliga delar fattas i stor enighet — och när vi inte är ense beror det på att vissa vill gå snabbare fram och nå längre än regeringsförslaget. Herr Carlshamre såg tillbaka på fru Odhnoffs verksamhet som familjeminister och ansåg att hon kunde vara i stort sett till freds. Man får alltså anta att han är det, och det kan jag förstå. Däremot har jag en något högre tanke om statsrådet Odhnoff. Jag tror inte att hon är till freds med den familjepolitik som har bedrivits och de resultat som har uppnåtts under den här tiden. Det är väl helt naturligt att den som verkar inom detta område vill gå snabbare fram, även om jag kan förstå att man givetvis måste ta ansvar solidariskt för den politik som regeringen har bedrivit. Folkpartiet har på den här punkten velat satsa mer av samhällets resurser och göra det tidigare än som skett. Vi har arbetat för en snabbare utbyggnad av förskolan och barnomsorgen över huvud taget både här i riksdagen och i kommunerna, där vi haft möjlighet att utöva inflytande, och också uppnått praktiska resultat i den riktningen. I den partimotion som folkpartiet har väckt i anslutning till propositionen pekar vi i tolv punkter på hur en sådan snabbare utbyggnad bör gå till och vad som bör göras för att den skall komma till stånd. Herr Hyltander har gett en översikt över motionen, och jag skall bara ta upp några delfrågor. Eftersom vi anser att förskolan är värdefull från jämlikhetssynpunkt, för att ge alla barn en bättre start, menar vi att den bör göras obligatorisk och att det målet bör sägas ut klart. Det är naturligtvis lika litet någon anmärkningsvärd tvångsåtgärd i Sverige som i de andra länder, t.ex. inom de engelska och franska skolsystemen, där den obligatoriska skolgången börjar tidigare än vad den gör här. När det i något remissyttrande t.ex. talas om att man skall undvika tvångsåtgärder inom socialvården och att man därför inte skall ha obligatorisk förskola, har man missförstått situationen. Det är ingen som tänker på den obligatoriska skolan såsom någon tvångsåtgärd av social typ. Självklart är att ju längre ner i åldrarna man går, desto större generositet får man visa, både när det gäller att ge individuella dispenser på grund av långa resvägar och liknande och när det gäller att acceptera alternativa former, som uppfyller de krav som kan ställas på den kommunala förskolan.

— Det är bara att beklaga att motionären själv inte ville hålla fast vid sin motion när den behandlas vidare i riksdagen. År 1950 föreslogs i betänkandet Daghem och förskolor att man skulle anta en lag om barnstugor och andra institutioner. Där skulle krävas att varje kommun med minst 10 000 invånare skulle upprätta en plan för barntillsyn. Tyvärr ledde inte utredningsbetänkandet till några konkreta förslag om en sådan lag. Nu, 23 år senare, får vi alltså bestämmelser om kommunala förskoleplaner. Det är värdefullt att de kommer, men de bör kompletteras — såsom också har framhållits av flera remissinstanser — med centrala mål för utbyggnaden. Detta föreslår vi i en reservation, där vi också säger att en första etapp för en sådan central plan bör vara att under 1970-talet uppnå en obligatorisk förskola för sexåringar, allmän förskola för femåringar och minst 50-procentig täckning av behovet av heltidstillsyn för barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar. Inte minst med tanke på vad flera talare här har framhållit, nämligen vikten av att hålla jämna steg när det gäller daghemsverksamheten, är det viktigt att få en central plan som styr utbyggnaden. Det är beklagligt att inte någon sådan finns med här och att inte utskottets majoritet vill gå med på att beställa en sådan plan från regeringen. När det gäller statsbidragssystemet har riksdagen vid flera tillfällen begärt att riksdagen i samband med att den beslutar om förslag från barnstugeutredningen, dvs. om den allmänna förskolan, också skulle få ta ställning till ett samlat förslag till statsbidragssystem. Det begärdes 1970, 1971, 1972 och det begärdes så sent som i våras i samband med att socialhuvudtiteln behandlades. I propositionen 136, där vissa förslag till statsbidrag för deltidsförskolan nu läggs fram, nämns — såvitt jag kan finna — över huvud taget icke detta riksdagens krav på att nu få ta ställning till hela statsbidragssystemet. Man hänvisar till den kommunalekonomiska utredningen, men man nämner över huvud taget inte att riksdagen under fyra år har begärt att få ta ställning till det här systemet. Om man inte kan göra som riksdagen vill — vilket dock borde vara utgångspunkten — kunde man möjligtvis ha förklarat, varför man inte vill göra så som riksdagen önskar, i stället för att inte låtsas om att riksdagen har begärt detta. Det är en enastående nonchalans mot riksdagen. Statsrådet Sigurdsen har sagt om detta i en artikel i tidningen Fackföreningsrörelsen — det var innan hon blev statsråd, är det kanske bäst att jag tillägger — att vårt väl utvecklade svenska utredningsväseende måste vara en ovärderlig tillgång när det gäller att avstyrka aldrig så berättigade krav. Det är så som kommunalekonomiska utredningen har använts i detta sammanhang. Det skall väl vara en särskild poäng att utredningen kom till efter krav från oppositionen, men det var verkligen inte meningen att den skulle få användas till att nonchalera de krav som riksdagen tidigare har framfört och skjuta upp viktiga avgöranden på centrala områden. Får jag bara tillägga den förhoppningen att frestelsen att använda utredningsväsendet på detta sätt i fortsättningen inte kommer att drabba också statsrådet Sigurdsen. Här fortsätter man alltså att lappa på systemet. Det är bra, det vill jag gärna säga, att man höjer statsbidragen för heltidsförskolan, och det är bra att det också kommer bidrag till deltidsförskolan. Men vi anser att riksdagen till i vår bör begära ett samlat förslag om statsbidragssystem. Det innebär inte att det skall vara heligt för all framtid — det går nog att ändra det också, om kommunalekonomiska utredningen skulle lägga fram något annat förslag. Men ingen vet hur länge den utredningen skall arbeta, och att vänta på den är inte tillfredsställande. Ett statsbidrag till barnomsorgen bör följa kostnadsutvecklingen, det är en viktig princip. Det bör också ta hänsyn till att denna mycket dyra kommunala verksamhet är särskilt betungande för de kommuner som har ett stort antal barn i förskoleåldrarna i förhållande till sitt befolkningstal och sitt skatteunderlag. Vi föreslår vissa förbättringar i de statsbidrag som regeringen nu vill införa. Vi anser inte att den begränsning till tio procent av antalet 4—S-åringar som föreslås för bidrag till deltidsförskolan är motiverad. Om kommunerna vill gå snabbare fram än vad som är obligatoriskt och bygga ut deltidsförskolan för 4—S5-åringar redan nu — det finns ju kommuner som redan har ett ganska stort antal femåringar i lekskolan — bör detta stimuleras genom att de får statsbidrag också för dessa platser, alltså för alla platser och inte bara för tio procent. Vidare vill vi ha ett stimulansbidrag för att införa medhjälpare i deltidsförskolan. Det normala är att en förskollärare har 20 barn på förmiddagen i tre timmar, så har vederbörande kanske en halvtimmes lunchrast och sedan ytterligare 20 barn på eftermiddagen. Det är en väldigt ansträngande uppgift. Många förskollärare har vittnat om att det ofta bara blir fråga om att hålla verksamheten gående något så när lugnt. Man kan inte ge den stimulans till barnens utveckling som man vill, och därför känns arbetet otillfredsställande. Här i Storstockholm och på andra håll har man praktikanter och elever till hjälp, men det har man inte överallt. Därför skulle ett mera allmänt införande av medhjälpare vara värdefullt. Det skulle naturligtvis också vara bra från sysselsättningssynpunkt i dag. Därför föreslår vi att man snabbt inför ett sådant bidrag. Det är inte någon stor ekonomisk fråga. Om man jämför med vad som satsas på heltidsoch deltidsförskolan är det, även med den vikt vi lägger vid helhetstillsynen, inte orimligt att man ökar bidraget till deltidsförskolan med ett sådant medhjälparstöd som vi föreslår. En annan viktig fråga är vilken storlek man skall ha på grupperna i förskolan. Vi föreslår ingen ändring när det gäller deltidsgrupperna, eftersom vi i stället vill satsa på medhjälparna. I heltidsförskolan, alltså daghemmen, är det i dag högst 15 barn i syskongrupperna med möjlighet till överinskrivning med 20 procent till 18 barn. Denna överinskrivning utnyttjas som bekant flitigt. Nu föreslås att man skall ta bort överinskrivningen men i stället öka grupperna med minst 2 och i vissa fall upp till 5. Det är klart att man i dag måste acceptera en viss överinskrivning, annars skulle det innebära att man fick avvisa en del barn och förlänga köerna. Men målet bör vara att avveckla denna överinskrivning och komma ner i storlekar på 15. Vi kan inte acceptera att man ökar gruppernas storlek hur angeläget det än är att ge tillsyn till ytterligare barn, vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Det blir för ansträngande — även daghemmen skall ge pedagogisk verksamhet och stimulans till barnens utveckling. Det blir en nästan övermänsklig uppgift eller i varje fall en mycket krävande och ansträngande uppgift för personalen, om man har så stora grupper. Det är omvittnat av dem som sysslar med detta i sin vardag. Därför bör man icke acceptera en ökning av gruppstorlekarna. Vi beklagar att inte socialdemokraterna och de moderata representanterna i utskottet har velat vara med om att i varje fall som ett minimum hålla kvar de gruppstorlekar som man har i dag och inte öka dem. Jag yrkar bifall till reservationen 19 och hoppas att det finns många som vill stödja den, även utanför de partier som har undertecknat reservationen. Hittills har man, när det gäller styrningen av kommunerna, varit mer inriktad från statens sida på att styra lokalernas utformning än personaltäthet, personalutbildning och sådana saker. Nu blir det en förbättring genom större rörelsefrihet när det gäller lokalerna. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Vi tycker att man under detta uppbyggnadsskede borde hålla ett starkare grepp över personalfrågorna. När det gäller gruppstorlekarna vill jag understryka att reservationen inte innebär att vi vill ingripa mer detaljerat i vad kommunerna gör, vi vill bara ha en annan storlek, en annan siffra. I övrigt är det fråga om samma grad av detaljstyrning i propositionen och i reservationen. Slutligen skall jag ta upp en fråga som inte nämnts i propositionen, nämligen föräldrautbildningen. Det är i och för sig anmärkningsvärt, eftersom den behandlas i utredningen, som fröken Andersson i Stockholm påpekade. Här kan man tyvärr inte gratulera statsrådet Odhnoff till att ha uppnått någon milstolpe. Det borde ha varit möjligt och angeläget för familjeministern att under sina sju år på denna post ta initiativ och göra någonting för att åstadkomma ett praktiskt stöd åt föräldrarna, hjälpa familjerna att fungera bättre, hjälpa föräldrarna med den mycket svåra uppgiften att uppfostra barn. Något sådan initiativ och något sådant verkligt resultat har icke uppnåtts. Det beklagar jag djupt. Riksdagen har flera gånger uttalat att det borde hända någonting på detta område. Men det finns ingenting att peka på, ingenting konkret. Det finns några sidor i barnstugeutredningens betänkande, men det är sannerligen inte mycket till resultat på sju år. Jag är glad att konstatera att socialutskottet har en mycket klar och bindande skrivning, som visar att det är allvar och att det måste bli konkreta resultat. Utskottet framhåller att föräldrautbildningen är ett viktigt medel att stödja föräldrarna och att det är angeläget att en organiserad föräldrautbildning bedrivs. Utskottet påminner om att riksdagen flera gånger har framhållit betydelsen av vidgad utbildning på detta område. Det är nödvändigt, säger utskottet, att föräldrautbildningen utan dröjsmål blir föremål för en övergripande utredning. Det är också sannolikt att en förhållandevis omfattande försöksverksamhet på området kan behövas. Formerna för den bör utredningen ta ställning till. Det är alltså fråga om att man ute i ett antal kommuner borde få till stånd föräldrautbildning, så att man kan se hur den fungerar i praktiken, och hur man skall bete sig för att föräldrarna verkligen skall ta vara på denna möjlighet till stöd. Att få föräldrautbildning som en praktisk verklighet att hänvisa till är det viktiga i dag — inte ytterligare funderingar kring något till intet förpliktande i några utredningar, eller en allmän principiellt luftig diskussion om föräldrautbildningen skall vara obligatorisk eller inte. Det gäller att få någonting som fungerar och kan ge lärdomar och ett verkligt stöd åt föräldrarna. Det är svårt att förstå den passivitet som här har visats från regeringen och från de ansvariga myndigheterna. Nu tas många initiativ ute i landet — av studieförbund och enskilda organisationer. TCO har gjort en framstöt, barnavårdslärarna har gjort en. Det är vägande i sak och naturligtvis glädjande för oss som i riksdagen under flera år har talat för detta men bara fått höra att ingen kan tala om vad föräldrautbildning egentligen är, som fru Odhnoff brukar säga. Jag vill fråga: Kan statsrådet garantera att regeringen verkligen kommer att verkställa det beslut som riksdagen fattar om den bifaller socialutskottets betänkande? Vill statsrådet se till att det utan dröjsmål blir en utredning, och givetvis att den kommer att arbeta snabbt? Det finns ytterligare en sak som inte behandlas här men som är viktig och hör hit, nämligen omsorgen om barn i skolans lägsta årsklasser. Vi har fritidshem, men i helt otillräcklig omfattning. Förklaringen är givetvis att det är en dyr tillsynsform och att man velat satsa på annat, t.ex. de mindre barnen. Det är begripligt. Frågan är om man inte måste söka sig till någon form, som går att bygga ut snabbt. Framför allt bör skolan få en annan karaktär och kunna ta hand om barnen hela dagen i de fall där båda föräldrarna eller den enda föräldern förvärvsarbetar eller studerar. Då skulle man kunna utnyttja resurserna bäst. Barnstugeutredningen arbetar med detta, sägs det. Det borde, såvitt jag förstår, ha kunnat ske parallellt med det arbete utredningen hittills har utfört. Jag undrar om det inte står i direktiven till utredningen att det skall ske parallellt. Det kanske vi kan få belyst, eftersom utredningens ordförande står på talarlistan. Här måste någonting ske snabbt.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

Herr talman! Förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation, som vi nu behandlar, är enligt min uppfattning en mycket viktig fråga. Det gäller en del av barnens liv under den tid då de är som mest formbara och sårbara. De berörda barnen är inte i den åldern att de själva kan ta ställning till förskolans utformning och innehåll, utan de är beroende av dels de riktlinjer som vi skall dra upp här, dels hur dessa riktlinjer sedan följs upp ute i kommunerna och framför allt av förskolepersonalen, som har den dagliga kontakten med dem. Det vilar därför ett stort ansvar på oss alla, både beslutsfattare och praktiskt arbetande personal. I Matteus 18 kap., verserna 5 och 6, kan vi läsa Jesu ord: ”Och den som tager emot ett sådant barn i mitt namn, han tager emot mig. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.” Det är allvarliga ord, och det är inga tomma ord. Det är ord som gäller oss alla. Därför måste vi ha dem för ögonen, när vi går till verket. Utöver den stora huvudfrågan om rätt till alternativa förskolor, som behandlas i reservationen 3 till utskottsbetänkandet, finns i en rad delfrågor olika meningar om hur man på bästa sätt skall utforma verksamheten i förskolan. Det återspeglas i den långa raden motioner och reservationer till utskottsbetänkandet. Vi från moderata samlingspartiet biträder att kommunerna skall ha skyldighet att tillhandahålla platser i förskola för alla barn i kommunen från höstterminen det år barnet fyller sex år. Men det får inte innebära någon obligatorisk skyldighet för föräldrarna att utnyttja den erbjudna platsen för sitt barn. På s. 63 i propositionen redovisas det tänkta förfarandet vid den kontakt som skall ske med föräldrarna när en sexåring inte utnyttjar erbjuden förskoleplats. Det står att det bör ankomma på kommunen ”att ta direkt kontakt med familjen för att ta reda på skälen till att barnet inte kommit till förskolan och för att ytterligare informera familjen om förskolans syfte, innehåll och arbetssätt.

Om föräldrarna ändå inte anser förskolan lämplig för barnet bör kommunen så långt möjligt verka för att barnets utveckling främjas på annat sätt.

Utskottet uttalar i sitt betänkande på s. 19 att det är uppenbart att det blir en grannlaga uppgift att svara för den föräldrakontakt som kommunen åläggs.

Utskottet påpekar vidare att formerna för den uppsökande verksamheten skall utredas av en arbetsgrupp som redan är i arbete. Jag är glad att utskottet har gjort dessa klarläggande uttalanden, så att inte det intryck som propositionen ger i det här avsnittet kvarstår. Det är av yttersta vikt att samarbetet mellan föräldrar, kommunala myndigheter och förskolepersonal blir så gott som möjligt och att det grundas på ömsesidigt förtroende och förståelse. Då blir också barnen, som det ju gäller, mer harmoniska och trygga, och det måste ju vara en grundregel. Den uppsökande verksamheten skall vara rådgivande och informerande och får inte utformas så att den upplevs som påtvingande och övertalande. Invandrarna har ofta svårt att förstå hur det svenska samhället fungerar. I allmänhet beror det på språksvårigheter. Därför är det särskilt viktigt att kommunala representanter och förskolepersonal vid sina kontakter med föräldrarna övetygar sig om att invandrarfamiljerna verkligen förstår vad som sägs. Missförstånd får inte uppstå, därför att det i så fall går ut över barnen på ett eller annat sätt. Av särskild betydelse är det att informationen också omfattar de alternativa förskolor som finns och som inte drivs av kommunen och att föräldrarna får en allsidig information även om dessa. Herr Carlshamre har tidigare talat om möjligheterna till alternativa förskolor, och därför går jag inte vidare in på den delen. Föräldrarna skall alltså enligt vår mening erbjudas plats i förskola för sina barn. I förslaget till lagtext har emellertid detta utmärkta ord ”erbjudas” utbytts mot ordet ”anvisas”. Ordet ”anvisas” framstår för mig som mer tvingande än ordet ”erbjudas”. När det nu i utskottet rått enighet om att det skall vara ett erbjudande till föräldrarna, kan jag inte förstå att inte hela utskottet kunnat enas om att även i lagtexten framhålla det genom att i stället för ordet ”anvisas” insätta ordet ”erbjudas”. Nu har herr Carlshamre och jag reserverat oss för att formuleringen ”erbjudas plats” skall användas i stället för formuleringen ”anvisas plats” i de paragrafer som är aktuella. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6 och till följdreservationerna 7, 9 och 11. Vi anser också att begreppet allmän förskola skall reserveras för den verksamhet som huvudsakligen vänder sig till sexåringar. Kommunens barntillsynsverksamhet bör i övrigt benämnas som hittills daghem, familjedaghem osv. Det innebär att med förskoleverksamhet skall avses allmän förskola, daghem, familjedaghem, fritidshem och övrig förskoleverksamhet. De benämningar som nu finns är väl inarbetade, och så långt möjligt anser vi att de bör bibehållas. Det gör det också lättare för allmänheten att kunna särskilja de olika verksamheterna. Jag yrkar bifall till reservationen 4. I reservationen 5 där jag står som ensam reservant har jag följt upp ett yrkande i motionen 2046 om att barn som vistas i daghem skall från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år ges möjlighet att deltaga i deltidsgrupp om föräldrar eller vårdare framställer önskemål därom. Utskottsmajoriteten avstyrker detta med motiveringen att verksamheten för äldre elever i syskongrupp i daghem kommer att få i huvudsak samma innehåll som verksamheten för elever i deltidsgrupp. Ibland kanske det blir så, men ibland inte. Om verksamheten i syskongruppen i daghemmet inte skiljer sig från verksamheten i deltidsgruppen, kommer givetvis inte heller föräldrarna att begära överflyttning av barnet, och då har min reservation givetvis mycket ringa betydelse vare sig den skulle bifallas eller inte. Men i andra fall kan verksamheten i deltidsgruppen skilja sig betydligt från daghemmets, och då är det rimligt att föräldrarna i sådana fall skall kunna begära överflyttning av sitt barn för att det skall få den stimulans som andra barn i samma ålder får. Annars blir alternativet för dessa föräldrar att först ta sitt barn ur daghemmet, om de har möjlighet till det — men den möjligheten har inte alla på grund av arbetsförhållandena — och att sedan begära plats för barnet i deltidsgrupp. Jag tror inte att behovet av överflyttning kommer att visa sig särskilt stort, men i de fall där det behövs bör det tillgodoses. Jag yrkar därför bifall till reservationen 5. I reservationen 18 tas upp frågan om förskoleverksamhetens innehåll och målsättning. Meningen i propositionen är att den centrala tillsynsmyndigheten skall ta slutlig ställning till dessa frågor. Vi menar att riksdagen skall beredas möjlighet att ta ställning till förslag om allmänna målsättningar för den fortsatta förskoleverksamheten. Det är motiverat av flera skäl, bl.a. av att de berör frågan om hur nära förskolans verksamhet skall anpassas till lågstadiet i grundskolan. Men även om andra innehållsoch målsättningsfrågor är det av vikt att riksdagen får tillfälle att säga sin mening t.ex. vad gäller religiös begreppsbildning och de etiska frågornas ställning. Jag yrkar bifall till reservationen 18. I ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet har jag tillsammans med herr Hyltander särskilt framhållit att barnen bör bibringas insikt i och respekt för de kristna verkligheterna och att detta bör ingå i förskolans målsättning. Vi menar att dessa frågor skall ha en given plats i förskoleundervisningen. Jag vill understryka vad herr Hyltander sade att vi inte har råd att avstå från den trygghetsfond som finns i kristendomen. Vi framhåller också i det särskilda yttrandet vikten av en god kontakt mellan förskolans personal och föräldrarna, särskilt när det gäller frågor som kan vara ömtåliga och känsliga och där olika uppfattningar kan förekomma. Det gäller kanske särskilt religionsfrågor, men jag vill tillägga att det givetvis kan gälla många olika frågor; frågor om livet och döden, sexualfrågor etc. är exempel på frågor som är känsliga och som kan kräva ett gott samarbete mellan föräldrar och förskola. Jag vill understryka att om samarbetet mellan föräldrar och förskolepersonal är gott, kan föräldrarna med förtroende lämna sina barn i förskolan och lita på att barnen inte får en undervisning som står i motsats till föräldrarnas uppfattning. Då skall barnen också slippa uppleva några uppslitande normkonflikter där föräldrarna säger ett och fröken i lekskolan något annat. Då får barnen också den trygghet som de är beroende av och har rätt till. Vi förutsätter att det blir ett gott samarbete på det här området. I de avsnitt jag här inte har berört kan jag inte finna anledning till några avvikande meningar gentemot utskottets förslag. Tvärtom! Vad utskottet uttalar t.ex. om stor frihet för kommunerna att utforma detaljerna när det gäller förskoleverksamheten och att vi fått gehör för de förslag i moderata samlingspartiets partimotion som kräver att ritningsgranskning skall få klaras av kommunerna själva finns också all anledning att vara tillfredsställd med. Utskottets uttalande om att föräldrautbildningen skall förbättras är vi också mycket tillfredsställda med, för att ta några exempel. Det är alltså på de punkter där vi har reservationer eller särskilda yttranden som vi har olika meningar. Jag ber alltså att få yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Barnstugeutredningens betänkande, som ligger till grund för det förslag till allmän förskola som vi nu står färdiga att besluta om att införa, är ett väl utfört arbete. Utredningen redovisar klart och redigt hur man vill ordna frågan, och statsrådet Odhnoff har i sitt förslag på ett utmärkt sätt skilt sig från uppgiften som ansvarig för propositionen. Jag tycker att hon med detta förslag väl har avslutat sin bana som familjeminister. Det är ett bra testamente — om jag får använda det uttrycket — som hon lämnat efter sig, och jag vill också betona i likhet med vad herr Carlshamre gjorde tidigare att det under fru Odhnoffs tid som familjeminister verkligen har skett mycket i fråga om familjepolitiska reformer. Det bör stå i kammarens protokoll. Beträffande propositionen om allmän förskola har det förekommit en hel del kritiska röster, och det har blåst opinionsvindar som, för att uttrycka det milt, uppstått mera av oppositionsmakarnas lust att kritisera och missförstå än av sakliga skäl. Hade man ägnat lika mycken tid åt att läsa och försöka förstå propositionen som att driva opinion mot förslaget, är jag säker på att många av de petitionslistor som kommit in varit oskrivna vid det här laget. Det är i huvudsak en punkt som man vänder sig mot i opinionsbildningen, nämligen rätten att driva annan förskoleverksamhet än den allmänna förskolan som kommunerna skall svara för. Det är främst från kyrkligt och frikyrkligt håll man kritiserat propositionens innehåll i det avseendet, men det förtjänar att nämnas till kammarens protokoll att det ingenstans i propositionen står att det skulle vara förbjudet för någon organisation eller enskild att driva verksamhet bland förskolebarn. Har någon bibringats den uppfattningen, så är det helt felaktigt. För att ingen skall kunna sväva i okunnighet om detta förhållande har utskottet i detta avseende gjort ett klarläggande som jag tror är viktigt att få fastslaget så att ingen mytbildning skall kunna bedrivas i fortsättningen i den här frågan. Den allmänna förskolan ansvarar kommunen för. Vill någon organisation eller kyrklig församling eller ideell förening driva verksamhet bland barn i förskoleåldern står det den fritt att göra detta. Så här skriver utskottet: ”Den skyldighet som enligt förskolelagen kommer att åvila kommunerna att anordna viss förskoleverksamhet medför inte någon begränsning — vare sig då det gäller den tidsmässiga förläggningen eller i annat avseende — i fråga om rätten för församlingarna att inom ramen för den kompetens som församlingsstyrelselagen ger ordna kristen verksamhet bland barn i förskoleåldern. Nämnda skyldigheter för kommunerna begränsar inte heller i något avseende rätten för andra trossamfund än svenska kyrkan eller för ideella organisationer att driva förskoleverksamhet.

Frestelsen att göra detta har varit för stark. Men enligt mitt förmenande slår reservanterna i vissa avseenden in öppna dörrar. Ingen har bestritt denna barnverksamhets stora betydelse. Man påstår att denna verksamhet vid sidan om den allmänna förskolan skulle vara värdefull därför att man i många kommuner har en låg utbyggnadstakt i fråga om lekskolor. Men i propositionen redovisas att omkring 90 procent av kommunerna har byggt ut denna verksamhet när den allmänna förskolan träder i kraft 1975. Då kan man knappast samtidigt tala om att man på grund av för låg utbyggnadstakt skulle behöva ha särskilda förskolor bredvid de kommunala. I reservationen sägs det att i den plan som kommunerna skall anta för förskoleverksamheten skall man också kunna räkna in de platser som finns vid icke-kommunala förskolor och att statsbidrag skall kunna utgå härför. Jag tror att det skulle vara mycket olyckligt, om man på detta sätt splittrade upp denna verksamhet. Barn från olika samhällsskikt bör redan från början komma i kontakt med varandra. Att ha en förskola för barn, vilkas föräldrar har en kristen livssyn, en där föräldrarna är intresserade av nykterhetsrörelsen, en tredje för arbetarrörelsen, en fjärde för bonderörelsen exempelvis, måste vara en helt missriktad skolform. Men detta måste bli konsekvenserna, om man drar ut slutsatserna av den reservation som här föreligger. Förutsättningen skulle ju enligt reservanterna endast vara att förskolan fyller de krav som ställs på den kommunala förskolan och att den har samma tillsyn som denna. För min del vill jag inte vara med om en sådan uppdelning av barnen i förskoleåldern. Jag är övertygad om att barnen gagnas bäst om de får gå i en förskola som är lika för alla. Men detta betraktelsesätt hindrar ändå inte att man kan driva sådan verksamhet bland barn i förskoleåldern även om det inte sker med statsbidrag eller att denna verksamhet ingår i kommunernas förskoleplaner. I det sammanhanget vill jag betona vad utskottet anfört om nödvändigheten av god kontakt på det lokala planet mellan kommunen och kyrkliga eller andra organisationer som bedriver en barnverksamhet, dvs. vad jag citerade från utskottets skrivning på den punkten. De föregående talarna har delvis berört reservationen 3, och utskottets vice ordförande herr Gustavsson i Alvesta trodde inte att det hade bedrivits någon skrämselverksamhet i det här sammanhanget. Ja, det är naturligtvis en mycket snäll och välvillig tro, men den som har upplevt de försök som har gjorts är inte riktigt så blåögd som herr Gustavsson i det fallet. Han citerade för övrigt i samma andetag en redaktör som skulle ha skrivit att småbarn ej skulle kunna få sjunga religiösa sånger — eller vad det nu var. Det vill jag beteckna som ren och skär demagogi från den redaktörens sida. Jag har ingenting emot att det sjungs psalmer eller religiösa sånger i de allmänna förskolorna, det tycker jag gott att man kan göra. Att påstå att vi skulle vilja förhindra detta är helt orimligt. Både herr Gustavssons i Alvesta inlägg och flera andra talares påminner något om den verksamhet som bedrevs när KDS kom till och stora delar av de borgerliga riksdagsgrupperna anslöt sig till den kristna gruppen i riksdagen. Herr Hyltander talade om att det skulle finnas någon form av överhetstänkande. Det är en helt orimlig beskyllning. Ligger det något överhetstänkande i att man säger att det får drivas skolor av olika slag men att det går en gräns för där statsbidrag betalas ut? Herr Hyltander betonade den vikt och det värde som ligger i det frivilliga arbete som bedrivs av kristna och andra organisationer. Det bestrider jag inte ett ögonblick utan anser att de bedriver ett ytterst värdefullt arbete. Men att fördenskull betala ut statsbidrag till speciella förskolor tycker jag inte det finns skäl till. Herr Hyltander gick t.o.m. så långt som att tala om de mänskliga rättigheterna. Men det är ju ingen som har förhindrat människor att driva vilken form av förskoleverksamhet de vill i detta land. Man kan ju inte säga, herr Hyltander, att det ingår i de mänskliga rättigheterna att det skall utgå statsbidrag till varje form av verksamhet. Herr Hyltander nämnde också att kristna föräldrar var oroliga för att deras barn — om jag inte tar fel — skulle få en felaktig information om kristna värden av bl.a. personalen vid förskolorna. Jag tror uppriktigt sagt, herr Hyltander, att den personal som är satt att sköta arbetet på förskolorna har den kunskap och den skicklighet som behövs för att driva en verksamhet av detta slag. Jag tror inte att man någonstans i detta land kan åberopa att personalen vid förskolorna skulle ha sökt bibringa barnen en viss uppfattning i exempelvis religiösa frågor. Om sådant skulle förekomma måste det ankomma på de kommunala uppsyningsmännen att se till att det inte fortsätter. Ingen skall försöka pådyvla barnen någon speciell uppfattning i vare sig den ena eller den andra frågan. Jag vill understryka att vi verkligen är lika angelägna som herr Hyltander om att barnen skall få den bästa uppfostran, även om vi inte i det sammanhanget vill sätta på någon kliché i vare sig religiöst eller annat avseende. Herr Carlshamre sade att utskottets klarläggande egentligen inte var något klarläggande utan hade missuppfattats av kommentatorerna vilka skulle ha tolkat det på ett felaktigt sätt. Ja, utskottet har egentligen bara klargjort att det inte är någonting som hindrar människor från att driva verksamhet vid sidan om. Vi har klart sagt ifrån att de som vill bedriva barnverksamhet av olika slag gärna må göra det. Jag tror det var nödvändigt med detta klarläggande, inte minst med hänsyn till den s.k. opinionsbildning som skett mot den förskoleproposition som här föreligger. Herr Carlshamre sade bl.a. också att det egentligen bara är i detaljer som reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattningar skiljer sig åt. Det håller jag med honom om. Egentligen är det egendomligt att den borgerliga sidan och vpk har fått ihop hela 31 reservationer — en del av dem är naturligtvis följdreservationer — då det ju i stort sett råder enighet om det som står i propositionen. Nu kan man” naturligtvis vara enig om det mesta, men i fråga om principerna finns det skiljaktigheter, bl.a. mellan herr Carlshamre och utskottets majoritet. Herr Carlshamre klagar över att enskilda skolor inte kan få statsbidrag. Ja, där går en skiljelinje. Vi har från utskottsmajoritetens sida sagt att kommunen är ansvarig för den allmänna förskolan, och då är det kommunen som skall ha statsbidragen. Vill andra organisationer driva verksamhet av denna art vid sidan om den allmänna förskolan så är det ingenting som hindrar dem från detta. Men vi vill inte vara med om att det skall knytas något statsbidrag till den verksamheten. Detta får utgöra repliker på de inlägg som gjordes av reservanterna i början av debatten. Låt mig sedan gå vidare och säga något om den obligatoriska förskolan. Ämnet tas upp i de båda första reservationerna. Jag vill gärna understryka att det kan finnas skäl som talar för en obligatorisk förskola. Men när man både i propositionen och i utskottets betänkande har gått in för en allmän förskola, så bygger det på erfarenheterna av den hittills bedrivna verksamheten. För närvarande tror vi inte att det är nödvändigt att genomföra något obligatorium. Det kan vara felaktigt att tvinga förskolebarn i glesbygdsområden och på en del andra håll in i en obligatorisk förskola. Man kan nog på frivillighetens väg nå långt i fråga om anslutningen, och man räknar ju med att redan vid starten av den allmänna förskolan år 1975 skall etthundratusen barn vara med. Då kan man naturligtvis ställa frågan om det skall vara behövligt med ett obligatorium. Men den inställningen utesluter naturligtvis inte att man på sikt kan tänka sig en obligatorisk förskola, om det skulle visa sig att rekryteringen till den allmänna förskolan misslyckas. Jag tror dock inte att så blir fallet utan att den allmänna förskolan kommer att få den stora anslutning som man räknar med. Skulle det antagandet vara fel så finns det anledning att återkomma till frågan om ett obligatorium. Det torde emellertid vara ganska svårt för vissa reservanter att propagera för en obligatorisk förskola och samtidigt säga ja till de s.k. frivilliga förskolorna. Hade man valt linjen med en obligatorisk kommunal förskola — och det måste ha varit alternativet till den allmänna förskolan — ja, då hade den kyrkliga och frikyrkliga rörelsen inte haft samma möjlighet att i dag driva den opinion som man nu gör. Utskottet påpekar med anledning av motionerna om ett obligatorium att det naturligtvis kan finnas risk för att de barn som bäst skulle behöva den stimulans som förskolan ger inte kommer med i verksamheten. Men man understryker att det måste finnas goda utsikter att genom uppsökande och aktiva insatser från kommunerna få dessa barn med i förskolan. Som framgår av vad jag tidigare sagt om den stora anslutning som redan nu finns till den kommunala daghemsverksamheten och till lekskolorna så anser utskottet att något obligatorium inte är erforderligt. Så till några andra detaljer i det stora komplexet. Herr Åkerlind tog upp frågan om daghem och deltidsgrupp skall vara underordnade begrepp till termen förskola. I motionen 4 från moderata samlingspartiet yrkas att begreppet allmän förskola endast skall användas för den kommunala verksamhet som i huvudsak vänder sig till sexåringarna. Utskottet vill för sin del göra det påpekandet att benämningen daghem skall användas även i fortsättningen när det gäller förskola där barnen vistas 5 timmar eller mera per dag. Den del av förskolans verksamhet som tar emot barn kortare tid per dag bör benämnas deltidsgrupp. Jag finner att utskottets förslag är bättre än moderaternas. Beträffande herr Åkerlinds reservation nr 5 vill jag framhålla att den i stort sett redan är tillgodosedd genom utskottets skrivning, där det sägs: ”Någon skillnad i den pedagogiska verksamhet som skall bedrivas i daghem och deltidsgrupp föreligger inte. Det finns därför anledning räkna med att förskoleverksamheten för äldre elever i syskongrupp i daghem kommer att få i huvudsak samma innehåll som verksamheten för elever i deltidsgrupp.” Reservationen 6 gäller också något av en petitess. Man vill ha in orden ”erbjudas plats” i stället för ”anvisas plats”. Utskottet motiverar sitt ställningstagande med att formerna för den uppsökande verksamheten skall utredas av en arbetsgrupp samt att socialstyrelsen bedriver försöksverksamhet på området. Därför avvisar man förslaget om att ”anvisas plats” skall ersättas med ”erbjudas plats”. Utskottet understryker i sitt betänkande att det blir en grannlaga uppgift att svara för den kontakt med föräldrarna som kommunerna skall sköta. Utgångspunkten för detta arbete måste under alla förhållanden vara att främja barnens bästa. I reservationen 8 tar centerns och folkpartiets representanter upp frågan om handikappade barn, invandrarbarn och isolerade barn och deras förhållande till förskolan. Utskottet är här mer optimistiskt än reservanterna. Vi säger att det finns anledning att räkna med att kommunerna skall göra kraftfulla insatser för att tillgodose önskemålet att prioritera förskoleverksamheten bland de eftersatta grupperna. Detta gäller också för barn som vistas på sjukhus eller barnhem. Vi tror alltså mera än reservanterna på kommunernas goda vilja och på personalens förmåga att driva denna verksamhet. Vi anser det onödigt att skriva in orden ”ovillkorlig skyldighet för den kommunala huvudmannen att ge dessa barn förskoleundervisning”. Med den starka opinion som i dag finns i Sverige till förmån för de handikappade grupperna skulle jag vilja se den kommun och dess företrädare som sätter de handikappade på undantag när det gäller förskolan. I sin reservation om lokalt och centralt förvaltningsorgan vill herr Hyltander att skolstyrelsen och skolöverstyrelsen skall handha verksamheten i stället för kommunernas sociala organ och socialstyrelsen. Han förbiser därvid att förskoleverksamheten omfattar barn i olika åldrar och inte är avgränsad bara till sexåringarna. Det är de sociala myndigheterna som har hand om barnstugeverksamheten. Den ingår som ett led i:socialoch familjepolitiken, och att överflytta denna verksamhet till skolans organ kan knappast anses motiverat. Vi ställer oss alltså avvisande till herr Hyltanders propåer i det avseendet. I en folkpartistisk reservation vill man att en utbyggnadsplan för förskoleverksamheten skall föreläggas riksdagen för fastställande. Utskottet anser det inte erforderligt med ett sådant förfarande. Kommunerna skall åläggas att antaga en plan för denna verksamhet och det skall vara en femårsplan. Tanken är att införandet av en allmän förskola för sexåringar inte skall medföra att övriga åldersgrupper med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar blir eftersatta. Utskottet vill för sin del inte komma med några speciella pekpinnar till kommunerna i detta avseende. De allmänna riktlinjer som uppdragits för kommunernas agerande och den lag som reglerar kommunernas verksamhet på detta område är enligt vårt sätt att se till fyllest. Planerna skall redovisas för socialstyrelsen som följaktligen får möjlighet att — om så befinnes erforderligt — hålla en tumme på kommunerna. Det är säkert tillräckligt. Vad som sagts om den folkpartistiska reservationen kan delvis också sägas om fru Marklunds reservation nr 15. Utskottet delar fru Marklunds uppfattning att man genom införandet av en allmän förskola för sexåringar inte får eftersätta tillsynen eller standarden för andra grupper av förskolebarn och inte heller utbyggnaden av fritidshemmen. Men eftersom utskottet avvisat förslaget om att den totala resursramen för förskolans verksamhet skall garanteras genom riksdagsbeslut, vilket skulle förutsätta preciserade ålägganden för kommunerna, så kan vi inte acceptera reservationens linje. Folkpartiets reservation om utbyggnad av förskoleplatser i nya bostadsområden och fru Marklunds reservation om markreservation för förskoleändamål ger mig anledning att säga några ord. Kommunerna har skyldighet att svara för den fysiska samhällsplaneringen. De skall följaktligen ta hänsyn till att mark reserveras till skilda behov — till skolor såväl som förskolor. Kommunerna måste också få rätt att avväga behoven utan någon speciell dirigering från riksdagens sida. Frågan om statsbidrag till olika ändamål tas upp i reservationerna 27—31. Jag vill bara slå fast att frågan om statsbidrag till kommunerna och fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna utreds av den kommunalekonomiska utredningen. Herr Romanus sade i det sammanhanget att det inte kan vara rimligt att den utredningen skall innebära att man under tiden inte får göra någonting när det gäller statsbidrag till kommunerna i olika avseenden. Jag vill säga till herr Romanus, att visst kan man diskutera frågan om statsbidrag till kommunerna, men när vi nu har en utredning som sysslar med förhållandet mellan stat och kommun och som skall göra de avvägningar som är nödvändiga, då får man finna sig i att bli hänvisad till detta när man motionerar om olika ting. Om staten först skulle besluta om bidrag till kommunerna är det klart att kommunerna sedan skulle kunna åberopa detta när det gäller arbetet inom den kommunalekonomiska utredningen. Så kan det helt enkelt inte gå till. Har man valt vägen att via en utredning reglera förhållandet mellan stat och kommun, tvingas man naturligtvis ta hänsyn till detta. Trots det vill jag säga till herr Romanus att hela den statsbidragsverksamhet, som nu beträffande förskolan föreslås bli starkt utbyggd, ändå är ett bevis på att staten inte placerar kommunerna i strykklass utan ger bidrag till genomförandet av reformer av det här slaget. Att gå utanför detta vill utskottet för sin del inte vara med om. Man kan hänvisa till önskningar från statens sida, men vi skall komma ihåg att även statsbidragen skall betalas av skattebetalarna. Följaktligen är det en belastning, oavsett om pengarna skall betalas av kommunen eller av staten. Man kan naturligtvis diskutera avvägningarna mellan stat och kommun, men det är ju det som kommunalekonomiska utredningen skall syssla med. Beträffande de olika önskemålen om skjutsar och liknande kan jag kort och gott säga att utskottet med hänsyn till den pågående kommunalekonomiska utredningen inte kunnat tillgodose dem, och jag tar då alla i en klump. För att återgå ett ögonblick till herr Romanus framhöll han folkpartiets insatser bl.a. för barnstugeverksamheten. Jag bestrider ingalunda att folkpartiet har och har haft ett intresse för detta. Men det finns naturligtvis, herr Romanus, en rad kommuner där folkpartiet har haft ett avgörande inflytande och där det inte har skett så förfärligt mycket. Om jag tar en kommun i mitt eget län som exempel — jag kan namnge den, så behöver ingen sväva i okunnighet om vilken det rör sig om, nämligen Vetlanda — har den borgerliga majoriteten där sagt att man under den närmaste femårsperioden inte skall bygga en enda barnstuga. Talet om att man varit så villig att göra så mycket håller kanske på en del platser men det håller tyvärr inte överallt, och då tycker jag inte det finns anledning att framhålla att man gjort så förfärligt stora insatser på detta område. Några ord också om föräldrautbildning, eftersom den frågan togs upp av fröken Andersson i Stockholm. Jag vill slå fast att utskottet här har tagit ett initiativ. Det finns utredningar som snuddar vid det här området, men vi tyckte när vi behandlade frågan i utskottet att det var rimligt att ta ett fast grepp över detta. Därför har vi också helt i enighetens tecken velat göra en insats. Jag tror det är nödvändigt. Egentligen är detta inte socialutskottets område utan strängt taget utbildningsutskottets, men jag föreställer mig att man inom utbildningsutskottet inte har någonting emot att vi framlade detta förslag. Det är mycket starkt sakligt underbyggt. Fru Marklund tog upp frågan om personalkostnader. Där kan jag egentligen använda samma argument som jag gjorde till herr Romanus. Man kan önska så mycket i form av bidrag från staten till kommunerna, men vi skall vara på det klara med att det också skall betalas, och då får man kräva ut det i form av höjda statsskatter, och det är väl ingen som i dagens läge vill vara med om det. Jag vill betona att vi har valt att nu göra en kraftfull insats för förskolan. Därför kan vi i varje fall inte i dagens läge gå längre än vi har gjort. Herr talman!

Herr talman! Jag skall inte träta med herr Karlsson i Huskvarna angående vilka inslag i den offentliga debatten om förskolan som bör betygsättas som demagogiska. Jag böjer mig för herr Karlssons överlägsna sakkunskap i ämnet demagogi. Däremot tror jag att jag som gammal religionshistoriker möjligen kan blygsamt tävla med herr Karlsson när det gäller att iaktta och analysera myter och mytbildning. Jag bestrider bestämt att det i denna debatt förekommit någon mytbildning av innehåll att vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet innebär förbud mot annan barnskoleverksamhet än den allmänna förskolan. Ingen har gjort gällande att det skulle finnas något sådant förbud i formell mening. Jag har tidigare sagt att det i detta avseende inte är någon skillnad i sak mellan propositionen och utskottsbetänkandet. Det fanns inget förbud i propositionen och det finns inget förbud i utskottsbetänkandet. Det är helt klart. Men en annan sak är att mycken sådan verksamhet i praktiken blir försvårad intill omöjlighet när vi fått den nu aktuella reformen genomförd. Jag har redan sagt att de fullvärdiga förskolorna, med 15 timmar i veckan som minimum osv., blir förbjudna i den meningen att det blir förbjudet för kommunerna att ta med dem i sin platsberäkning. Därmed blir de också ställda utanför all bidragsgivning och tillgängliga endast för dem som har god råd. När det gäller den kompletterande verksamheten är det självklart att en stor del av den verksamhet, som hittills har bedrivits, av sig själv kommer att upphöra utan att någon nämnvärt behöver sakna den. Den har ju funnits just som komplettering därför att annan förskoleverksamhet har saknats. När nu den för kommunerna obligatoriska förskolan genomförs behövs inte en hel del av den förra och försvinner därför. Men i den mån som denna kompletterande verksamhet har en särskild inriktning t.ex. en kristen inriktning, det finns också andra — kan man förmoda att både huvudmännen och föräldrarna vill att den fortsätter. Och det är då svårigheten inträder. I det läget skulle man egentligen ha att välja mellan två ting. Vill vi att barnen skall ha en fullvärdig förskola, skulle vi kunna låta den mindre omfattande verksamheten växa till en alternativ sådan förskola och ge den det stöd som den i så fall enligt min mening skulle ha. Det blir nu omöjligt. Den andra möjligheten är att man bibehåller den icke obligatoriska förskolan som en komplettering med sex, åtta eller tio timmar i veckan och förutsätter att barnen parallellt skall gå i kommunal förskola. Jag har redan gjort klart att detta i praktiken är omöjligt. Det är denna praktiska omöjlighet att fortsätta en verksamhet som många sätter värde på, som har påtalats. Men ingen har skapat några myter, herr Karlsson, om att det skulle föreligga något försök att förbjuda den verksamheten i mera formell juridisk mening.

Herr talman! Jag vill säga till herr Karlsson i Huskvarna att socialutskottet, om propositionen hade varit klart skriven, ju inte hade behövt göra något klarläggande. Sedan andades herr Karlssons anförande mycket av respektlöshet mot den folkopinion som har kommit till uttryck och det starka engagemang som så många har visat. Han tog upp det tidningscitat jag hade föredragit här. Men, herr Karlsson, detta citat och den opinion som kommit till uttryck grundar sig ju på statsrådet Odhnoffs egen skrivning i propositionen. Det sägs att en tidig uppdelning av barnen efter föräldrarnas livsåskådning är lika litet förenlig med förskolans idé som en sortering efter socialklasser och förmögenhetsförhållanden. Då är det väl inte så märkligt om den här opinionen har kommit till uttryck. Vidare talade herr Karlsson i Huskvarna om olyckan i att splittra barnen på olika förskolor och målade i mycket svarta färger de väldiga efterverkningar som skulle uppstå. Om man skulle dra ut konsekvenserna av herr Karlssons yttrande, borde ju föräldrarna helt enkelt frånsäga sig ansvaret för fostran av barnen. Vi kan ju inte komma ifrån det faktum att barn hamnar i olika grupper och påverkas av det. Här är det fråga om ett enda år, då föräldrarna enligt vår linje fritt skulle få välja förskola för sina barn. Efter ett år är barnen inne i det allmänna skolsystemet, och då bortfaller valfriheten helt automatiskt. Att det här enda året skulle sätta så väldiga spår som herr Karlsson gör gällande och att man därmed skulle grundlägga några segregationstendenser, det tycker jag är att se spöken på ljusa dagen. Är herr Karlsson rädd för valfriheten på det här området, då kan man fråga sig om han över huvud taget kan acceptera den uppdelning av barn litet längre fram som blir följden av skolans olika linjer.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna tycker att det kramats på en citron till sista dropparna, och jag föreställer mig att han upplever det som särskilt surt. Jag har inte alls haft något kramande på någon opinion i tankarna när jag fört de här sakerna på tal. Våra reservationer, som bygger på folkpartiets motion 1973:2019 som jag har åberopat, har heller inte haft några sådana ambitioner utan är grundade på de sakliga synpunkter vi har på förskolan. Att de råkar sammanfalla med den opinion som har tagit sig märkbara och mäktiga uttryck tycker vi i så fall är en positiv sak. Herr Karlsson angrep mig för att jag hade använt ordet överhetstänkande. Med den korta tid som står mig till buds i en replik har jag inte möjlighet att gå närmare in på det, men om man läser s. 65 i propositionen får man intrycket att här gäller principen ”Undan med er, alla andra! Nu skall vi sköta det här mycket bättre på statligt och kommunalt håll! ” Det blir väl följden av ett sådant betraktelsesätt. Jag är glad att vi är överens om värdet av frivilliga insatser. Det är bara synd att de inte får komma till uttryck inom det här området, herr Karlsson.

Jag påpekade också att vi i dag dess bättre inte har något konventikelplakat beträffande samlingar av olika slag utan har frihet på den punkten. Vi har haft ett sådant en gång i världen, och jag för min del hoppas slippa uppleva den dag då vi får det tillbaka. När det gäller den personal som är satt att ta hand om barnen i förskolan är det ingen kliché då vi talar om den oro som folk känner för att det skulle kunna bli normmotsättningar mellan föräldrar och förskola. Men jag hoppas att vi inte skall behöva uppleva att det blir så. Frågan om huvudmannaskapet kommer fru Frenkel att gå in på i ett kommande inlägg. Att det finns ett samband mellan förskolan och lågstadiets första klasser torde man inte kunna förneka. Jag har i mitt inlägg sagt att vi bör ha en mjuk anpassning och nämnt utvägar för att ordna det efter kommunens egna önskemål, t.ex. ett sambandsorgan mellan skolstyrelser och sociala nämnder.
Herr talman! Jag ser ingen anledning att upprepa vad som är vpk:s syn på obligatoriet; det har anförts i vår motion, i reservationen till den här punkten och i mitt anförande tidigare. Men jag måste säga att herr Karlsson i Huskvarna stärkte mig i uppfattningen om behovet av en obligatorisk förskola när han som argument tog till betänkligheter när det gäller att, som han sade, tvinga in barnen i glesbygd i förskola. Jag har i mitt anförande framhållit just satsningen på barnen i glesbygderna som en av de starka punkterna i propositionen. Men i det avseendet är det helt påtagligt hur opraktiska och arbetskrävande de nu föreslagna speciella åtgärderna blir. Ett obligatorium måste också där vara det fördelaktigaste. Så framhåller herr Karlsson att utskottet inte har någon annan mening än vi när det gäller behovet av en fortsatt satsning på hela förskolesektorn. Men då upprepar jag att det är riktigt att fastslå att hela den här sektorn måste prioriteras inom den kommunala verksamheten, så att det inte blir någon konflikt mellan dessa olika delar. Har man den uppfattningen, då måste man också ta ställning till frågan om den totala resursramen. Därifrån är det en naturlig övergång till frågan om personalkostnaderna. Givetvis är en sådan prioritering som jag talar om ekonomiskt krävande för kommunerna. Då anser vi att kostnaden för personalen hör till det som måste komma i fråga vid ett statligt övertagande av mera av kommunernas kostnader. Den saken får vi säkert anledning återkomma till, om inte förr så när resultatet av den kommunalekonomiska utredningen föreligger. Till frågan om markreservationerna återkommer herr Jörn Svensson senare i den här debatten.

Herr talman! När det gäller obligatorium eller inte har jag i och för sig ingen anledning att replikera herr Karlsson i Huskvarna, eftersom vi har samma uppfattning i sakfrågan. Men liksom fru Marklund reagerade jag kolossalt när herr Karlsson använde exemplet med glesbygdsbarnen, för vilka det skulle vara ofördelaktigt med ett obligatorium. Glesbygdsbarnen räknas i propositionen in bland de barn som har särskilda behov och som skall prioriteras, så det var ett olyckligt valt exempel. Jag hoppas att inte frivilliglinjen, som vi har gått med på, går ut över dessa barn. Men nu är vi ju överens om att vi skall se hur det går och därefter komma tillbaka. I fråga om reservationen 8, där vi vill ge skyldighet för kommunerna att ordna platser för barn med särskilda behov, säger herr Karlsson att han är mycket mer optimistisk än vi inför kommunernas goda vilja. Den goda viljan har väl ingen ifrågasatt, men vi tror att det skulle vara bra för dessa barn och deras möjlighet att verkligen få del av förskoleverksamheten, om ansvaret lades litet tyngre på kommunerna när det gäller att ordna och tillhandahålla platser för dem. Anser herr Karlsson att kommunerna kommer att göra detta utan att man säger det, så förstår jag egentligen inte varför man inte skulle kunna bli enig om att ta bort ”så långt möjligt”. Den ordalydelsen ger ju ett väldigt stort utrymme för kommunerna att låta bli om de tycker att det är svårt, och det är svårt.

Herr Karlsson garanterar alltså att det blir så. Men jag är inte alls säker på att någon kan garantera det, och därför behövs det tillägg till lagtexten som föreslås i reservationen. Det gör ingen skada — tvärtom, det ökar valfriheten.
Herr talman! Det är ju tur att socialutskottets ordförande herr Karlsson i Huskvarna är en så framstående debattör som han är, när han nu i en kort replik skall svara sju talare. Det är beklagligt att det inte finns möjlighet för honom att få litet extra tid för det. Herr Karlsson i Huskvarna klagar över att vi har åstadkommit för många reservationer till det här betänkandet, när vi nu är eniga i stort. Men hur många reservationer det blir beror inte bara på oppositionen, utan också på vilken samförståndsvilja som finns hos utskottets majoritet. När det gäller föräldrautbildningen föreligger ingen reservation, för där fanns det en samförståndsvilja som kunde ligga till grund för en gemensam skrivning. Om motsvarande inställning hade funnits när det gällde den obligatoriska förskolan, där vi ju i sak inte har så skilda uppfattningar, kanske det inte hade behövt bli någon reservation där heller. Men om utskottsmajoriteten inte ens vill vara med om ett uttalande att siktet skall vara inställt på en obligatorisk förskola, är det klart att det inte blir enighet. I fråga om statsbidragssystemet är situationen ungefär densamma. Eftersom riksdagen tidigare har begärt att få ta ställning till statsbidragsfrågan i samband med behandlingen av denna proposition, och detta inte ens omnämns i propositionen, tycker man kanske att utskottets majoritet skulle vara villig att hävda riksdagens ståndpunkt och påminna om den. När man bara säger på en rad att man avstyrker motionen, är det klart att det måste bli en reservation — något annat hade väl herr Karlsson inte väntat sig. Detsamma gäller gruppstorlekarna. Regeringen går in för att öka storleken på grupperna i daghemmen, men jag kan försäkra herr Karlsson att personalen ute på fältet uppfattar redan de nuvarande grupperna som för stora och för betungande. Om man har någon kontakt med daghemsverksamhet vet man också hur jobbigt det är med de här 18 barnen — eller 15 som det egentligen skall vara, men det blir 18 på grund av överinskrivningen. Om utskottsmajoriteten hade velat säga att vi skall hålla tillbaka den ökningen, hade det kanske blivit samförstånd där också. Men om utskottsmajoriteten accepterar att man ökar grupperna till 20, blir det en reservation. Sedan är det, som herr Karlsson själv sade, en del reservationer av mera teknisk natur. För att få samförstånd fordras det två parter och inte bara en. Vi får kanske hoppas att det kan visa sig i framtiden.